Herr talman! Jag är väldigt tacksam för att så många av dem som har talat före mig och pläderat för reservanternas synpunkter direkt har vänt sig till de två statsråd som finns här och som har var och en sin proposition till behandling. Det gör det lättare för mig, eftersom den materia som vi behandlar är besvärlig. De lagtekniska termer som den uttrycks i är svårhanterliga, och det är inte lätt att hitta rätt i alla labyrinterna. Jag bortser då från herr Grebäcks och herr Tobés förmåga, som ju är oomtvistad i det sammanhanget. De har speciella kunskaper som vi andra inte har och som gör det lätt för dem men så mycket svårare för oss andra. Därför är man tacksam att det finns statsråd till hands som kan hjälpa oss lekmän att klara ut begreppen. Det är också skönt att notera att vi nu har återvänt till gammal miljö. Efter en dag med helt andra konstellationer här i huset kommer vi nu tillbaka till de trygga och lugna förhållanden som rådde förr, där moderata samlingspartiet har sin ståndpunkt och mittenpartierna tillsammans är tveksamma. Utskottsbehandlingen av propositionerna 118 och 122 har alltså haft det goda med sig att vi fått en viss klarhet om var partierna står när det gäller att använda våra markresurser. Kraven på att markutnyttjandet planeras bättre, så att vi inte gör oss av med oersättliga värden, blir egentligen intressanta först när vi får se vilka planeringsbefogenheter som man vill ge samhället. En del av bilden är klar: moderaterna har ställt sig helt utanför de framåtsyftande bedömningarna och fortsätter att konservera värderingar som allt färre ansluter sig till. Den enda trösten är väl att tänka sig hur moderaterna några decennier framåt i tiden här i kammaren — om vi då är här eller på Helgeandsholmen — kommer att kämpa för att behålla resultatet av de reformer som vi i dag, hoppas jag, skall genomföra. Redan år 1947 beslutade riksdagen utan större våndor att samhället skulle bestämma var och i vilken tidsordning tätbebyggelse skulle få ske. Då civilministern i år föreslår att tätbebyggelsebegreppet skall preciseras på ett sätt som ger det större räckvidd blir det annat ljud i skällan från moderaternas sida. Man nedkallar socialiseringsspöken, hämtade ur det förgångna, man målar upp bilder av hur det grymma samhället roffar åt sig sparmedel från strävsamma medborgare. Vad är det egentligen fråga om? Vad är det som har gjort att moderaterna har fått i gång en så hård agitation just i markfrågan? Svaret är egentligen givet; det framgår alldeles klart av de konkreta ställningstaganden som har gjorts. Det vore rätt märkligt om socialdemokraterna i utskottet — i det här sammanhanget också tillsammans med en kommunist — skulle vilja socialisera marken med hjälp av centeroch folkpartiröster. Detta är nämligen en bild av verkligheten, om man får tro moderaternas argumentering. Det moderaterna egentligen slår vakt om är markvärdena — vilka de än är och hur de än har uppkommit. Markäganderätten är från deras synpunkt helig och given av någon allsmäktig instans innan demokratin var införd i det här landet. Med en sådan utgångspunkt kan man göra affärer i miljö och i naturvård. Den som har lagfart på en fastighet bör kunna få göra vad han vill med den. Om de andra — allmänheten alltså — också vill komma fram till en badstrand, till en vacker utsikt, till ett fritidsområde, så kan den möjligheten vara till salu — till marknadsmässiga priser. Det ligger, tycker jag, något av en motsägelse i att moderaterna inte protesterade då man antog planeringsrätten för tätbebyggelse år 1947. Dagens aktivitet i en uppföljningsfråga tycks tyda på att moderaterna har glidit mer till höger. Hur som helst — moderaterna har bekänt färg, och därmed har de låst sina positioner också i den allmänna miljödebatten. Moderaternas krav i den debatten blir då en läpparnas bekännelse. Det vi nu har att votera om i anledning av propositionen 118 är om vi inom ramen för den nuvarande lagstiftningen skall söka oss en provisorisk lösning, som ger samhället planeringsbefogenheter i något större utsträck ning än hitintills. Alla partier utom moderaterna är alltså ense om att vi måste göra det och att vi måste göra det nu. Den fysiska riksplaneringen behöver — som civilministern vid något tillfälle har sagt — ett skyddsnät för att hindra fortsatt markspekulation. Det är två delförslag det gäller: Vidgningen av tätbebyggelsebegreppet och provisoriska strandskyddsförordnanden. På hela huvudlinjen står moderaterna emot alla övriga partier. När moderaterna söker efter omskrivningar av sina verkliga skäl att säga nej till de partiella reformerna säger de också att en partiell reform måste ligga i linje med en mer total reform. Ja, det var just vad vi tyckte när vi hade frågan uppe i utskottet, och det har vi givit uttryck åt i utskottsmajoritetens ställningstagande. Alla kan vi väl vara överens om att proposition nr 118 ligger i linje med 1947 års beslut. Det är ju fråga om en komplettering. Och inte som herr Tobé — naturligtvis mycket skämtsamt — uttryckte, ett försök från utskottets socialdemokrater att mästra vår i hans och även mina ögon mycket snälle, kunnige och skicklige civilminister, som i dessa frågor har synpunkter vilka tydligen röner rätt allmän sympati. Utskottsmajoriteten slår fast att de konflikter som 1947 ansågs ha betydelse endast i fråga om tätbebyggelse nu också mäste gälla glesbebyggelse. I själva sakfrågan får man instämmande från mittenpartiernas sida. När majoriteten sedan drar den logiska slutsatsen av detta och beställer en lagstiftning till 1972 års riksdag vill mittenpartierna inte vara med, då skjuter de den kalken ifrån sig och hänvisar till bygglagutredningen. Det är klart att ett rent besked inte kan serveras de halvmoderata väljarna — och de lär ju finnas — inom centern och folkpartiet. Man tvår sina händer och sätter kanske i många fall sitt hopp till att reservationen I b kommer att falla i voteringen. Jag skall för min del inte vara så hård mot mittenpartierna för den här balansaktens skull. I stället sätter jag — tills vidare i varje fall, eftersom jag tycker mig ha anledning till det — ett visst hopp till att i varje fall centern med det fortsatta miljöengagemang som man har visat skall få tillräckligt självförtroende så att man kanske redan nästa år törs ansluta sig till de förslag som vi nu, hoppas jag, kommer att beställa av regeringen. I annat fall framstår ju argumenteringen i miljövårdsfrågorna i rätt konstig dager. Detaljreservationerna till betänkandet nr 26 fordrar inte några särskilda kommentarer från min sida, som jag tidigare sade. Möjligen kan några ord sägas om reservationen 4, som tycks bygga på ett missförstånd. Om man delar den mening som uttrycks i reservationen, nämligen att byggnadsnämnderna bedömer det nya tätbebyggelsebegreppet riktigt, så kan det knappast vara något fel om man för ordningens skull också skulle slå fast att tillkommande bebyggelse inom ett visst område måste anses som tätbebyggelse. Dispensmöjligheterna finns ju kvar. Bedömningen har inte skärpts. Det man vinner är att sökanden på förhand vet att han måste söka dispens. Ett sådant förordnande kanske också påskyndar en planläggning. Förslagen om ändrad expropriationslagstiftning har — märkligt eller naturligt nog — gett upphov till samma åsiktsspektrum hos de borgerliga partierna. Ton i ton — om man får säga så — med den mörkblå horisonten långt borta står moderaterna och ser marksocialiseringen komma. Mer centralt placerade står center och folkparti och tvår sina händer i Nr 143 väljarnas åsyn för att när så behövs kunna säga: ”Vi har inte gjort det.” Torsdagen den Till moderaterna skulle jag vilja säga — det är kanske onödigt men jag 9 december 1971 vill ändå göra det — ett tröstens ord, och jag hoppas att jag blir trodd. —L — — — För min del har jag ingen tanke på att det skall genomföras en total Ändringar i marksocialisering fastighetsvis och med hjälp av expropriationslagen. byggnadsoch Däremot ser jag här möjligheter att ge kommunerna ett bättre utgångsexpropriationsläge för att planera och genomföra sin tätortsutbyggnad med hjälp av de = lagstiftningen nya förslagen. Och så långt är väl också centern och folkpartiet med. I huvudsak rör debatten om expropriationslagen propositionen ställd mot uppskovsyrkanden och moderaternas avslagsyrkande. Det är i varje fall så yrkandena framställts i motioner och reservationer. Uppskovsyrkandena från centern och folkpartiet går ut från två påståenden. För det första borde förslaget ha gått ut på remiss. För det andra borde det ha tagits upp först i samband med reglerna om förfarandet — alltså nästa år. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att det här är undanflykter. När man ser folkpartiets andrahandsyrkanden blir man ännu mer styrkt i en sådan tanke. Det påstås alltså att propositionen borde ha remitterats därför att den innehåller nya förslag. Vad är det som är nytt jämfört med utredningen? Lagrådet ansåg att det var två saker som var nya — expropriationsförutsättningarna och presumtionsregeln. Det är svårt att visa att någonting i fråga om förutsättningarna för expropriation kan vara nytt. Reservanterna i den utredning som föregått propositionen — bl.a. herr Grebäck — har ju där vältaligt utvecklat sina tankar om hur man borde knyta an till förköpslagens bestämmelser. Argumenteringen var tydligen så bra att t.o.m. propositionen slår fast den anknytningen som en huvudregel. I tomträttsfrågan finns det väl inte heller någon mer utredning att föra in i bilden. Kvar står presumtionsregeln. Visst är den ett nytt grepp på ämnet.

För mittenpartiernas del innebär uppskovsyrkandet konststycket att sitta på två stolar samtidigt. Då kan man säga att man i och för sig gillar intentionerna — och det har man ju sagt — men man rår inte för att markpriserna stiger långsammare än beräknat då man sedan sätts åt av vissa markägande väljare med förväntningsvärde i blick. Sambandet med förfarandereglerna har inte heller preciserats. Propositionen innebär en delreform av precis samma karaktär som herr Grebäck och jag tror även herr Lundström var med om att förorda i expropriationsutredningen. Varför gick det då att föreslå delreformer men inte nu? Snarare borde det gå bättre nu eftersom vi ju i alla fall har ett förslag att tillgå i fråga om förfarandereglerna. Och det var inte av en händelse, herr Tobé, som vi fick det förslaget på vårt bord. Det var vårt ambitiösa sekretariat som i samma ögonblick som promemorian var offentlig förskaffade oss den och gav oss exemplar. Vi fick alltså inte förslaget ”av en händelse” i den mening som man lägger in i en sådan formulering. Vi har inte haft att behandla förslaget om förfarandereglerna i och för sig, men vi har haft tillgång till det och s7 kunnat sätta oss in i de tankar som där finns. Moderaternas avslagsförslag är mera konsekvent och en given uppföljning av markspekulationsintressena. Moderaterna har också mer eller mindre klart påstått att nu sätts rättssäkerheten i fara och att propositionen går på gränsen till vad grundlag och internationella deklarationer tillåter. Det måste ändå vara ett önsketänkande. Man är så övertygad i sin tro på markäganderättens okränkbarhet att man läser grundlag och konventioner på ett, modernt uttryck, vinklat sätt. Klart är att expropriation efter allmängiltiga lagregler är tillåten enligt, såvitt jag begriper, alla jämförelsetexter — både äldre och nyare, både svenska och internationella. I fråga om sakinvändningarna mot förslaget är tomträttsexpropriationen först aktuell. Invändningarna går på två linjer. Den ena är att regeln är onödig därför att den ger inget nytt. Den andra är att regeln nu utvidgats och ger möjlighet att t.ex. expropriera mark för kommunala jordbruk på tomträtt. Mot den första huvudinvändningen kan sägas att när nu regeln inte betyder något nytt är den väl inte farlig ens från mittens synpunkt. Man går ju med på den vidgade huvudregeln med förebild i förköpslagen. Att regeln finns som självständig expropriationsgrund har den förtjänsten att det framhåller tomträttens fördelar — fördelar som också mittenpartierna har strukit under. Det andra ledet — att regeln rent formellt ger grund för annat än vad den avsetts för — är bemött i propositionen. Detta ger i sin tur ledning för tillämpningen, ett lagmotiv, och borde därför lugna de oroliga. Sedan bör jag väl också i det här sammanhanget erinra om att de särskilda förutsättningarna i 111 § för expropriation av tätbebyggd mark inskränker också tomträttsexpropriationen. Det har sagts i propositionen, i betänkandet och i många andra sammanhang men måste tydligen upprepas. Kärnfrågan rör självfallet pengar också den här gången, dvs. ersättningsberäkningen enligt presumtionsregeln. Men kärnfrågan gäller också, på ett annat sätt uttryckt, hur man skiljer den ena typen av värdestegring från den andra. T. o. m. moderaterna har sagt sig kunna godkänna att värdeökning som beror av samhällsinsatser inte skall ersättas, om man bara kan slå fast vad det rör sig om. Poängen i sammanhanget är att hitta en metod som skiljer de goda pengarna från de dåliga. Det är klart att man i och för sig skulle kunna tänka sig att försöka göra den här särskilda utredningen beträffande all värdestegring som uppkommer efter innevarande år. Det är också på det sättet som regeln fungerar de första 10—15 åren. Orsaken till att vi inte har ansett oss kunna följa kommunisternas princip är självfallet att ju längre period man tar upp till analys, desto svårare blir det att göra analysen. Det är inte bara tidsavståndet som sådant som är en svårighet, utan också ändringarna när det gäller fastighetens skick kan bli många, och de är svåra att bedöma. Å andra sidan gäller det att i analysen också få med värdehöjningen före expropriationsansökan; spekulationerna grundläggs ju ofta på ett tidigare stadium. Den period som föreslås i propositionen täcker, efter en tid, båda önskemålen och tillstyrks därför av utskottsmajoriteten. Från centern och folkpartiet tycks det inte ha riktats några särskilda anmärkningar mot att parterna som huvudregel likställs i bevishänseende. Det faktum att regeln kallas för presumtionsregel kan måhända ha ingivit föreställningen att kommunen först skall sitta passiv i målet och sedan avvakta att markägaren fullgör en total bevisskyldighet för varje öre han vill ha utöver ingångsvärdet. Det är en missuppfattning av vad presumtionen gäller. Det sägs också i propositionen att beviskraven måste anpassas till svårigheterna att få fram en utredning. Presumtionen gäller det som inte kunnat utredas med de nämnda beviskraven. Har det inte utretts att hela värdeökningen beror på annat än förväntningar om ändrad markanvändning, så skall resten anses bero på expropriationsföretaget och sålunda inte ersättas. Det är visserligen svårt att på förhand sätta upp en katalog med olika fakta som kan antas vara orsak till en värdeökning. Propositionen innehåller en del exempel, betänkandet några andra. Såvitt jag förstår blir inte tillämpningen så märklig som man vill göra gällande, om man bara håller de grundläggande begreppen i minnet. I den framför allt moderat inspirerade pressdebatten har egnahemsägarna —villaägarna skjutits i förgrunden. Det är klart att det är tacksamt. De är så många att det taktiskt lönar sig bäst om man kan sprida oro i de leden. Det har man tydligen tidigare erfarenheter av. Det sägs att nu lever man otryggt i villaområdena; om kommunen vill socialisera villorna och upplåta dem med tomträtt, så är det bara att säga till. Jag vill därför ta om påpekandet att inom tätbebyggt område räcker inte grundkraven. Kommunen måste mer konkret ange vad det är för åtgärder man vill genomföra och visa att de i princip är aktuella inom de närmaste två decennierna. Inom tätbebyggt område har det dessutom förutsatts att kommunerna som hittills undviker att expropriera egnahemsfastigheter, om det finns andra alternativ. På den punkten ser jag ingen skillnad, herr Tobé, mellan utskottsmajoritetens förslag och reservationen 3 i civilutskottets betänkande nr 27. Reservationen är alltså överflödig. I fråga om ersättningarna har egnahemsägarna dessutom fått en särskild garanti för att ersättningen skall ge möjlighet till likvärdig bostad. Denna del av skrämselpropagandan tycks ha skändligen misslyckats, om man får tro de senaste yttringarna av den. Reservationen 2 i civilutskottets betänkande nr 27 är folkpartisterna ensamma om, och den gäller frågan om markägarens rätt att hindra expropriation genom att erbjuda sig att bygga enligt plan. Såvitt jag förstår är reservationen med de inskränkningar som görs inte så skild från majoritetens förslag. Det bör dock göras helt klart, som också sker i majoritetens skrivning, att kommunens förtursrätt är obetingad och att kommunen inte skall behöva förhandla sig igenom det övertag i fråga om byggoch förvaltningsvillkor som markägandet innebär. Det är ett övertag som kommunen har och måste ha, om den skall kunna genomföra saneringsprogram och andra större företag. Slutligen tar kommunisterna i en reservation upp expropriationen i ett mera totalt sammanhang. Mycket som sägs är självklarheter. Det behövs pengar för att expropriera och de allmänna målen duger inte som handlingsprogram. Det är ändå inte särskilt meningsfullt att här och nu konstatera detta på nytt. Pengarna måste under alla omständigheter sättas in i ett budgetsammanhang, konkreta program måste i konkurrens med andra anspråk byggas upp utifrån de förvärvsbehov som av kommunerna anses mest aktuella. Kommunernas egna ambitioner måste bli avgörande och stimuleras i stället för att ledas in i klart preciserade krav. Sådana krav kan knappast utformas helt lika för de skilda orter som finns i landet. Det finns därför inte anledning nu för riksdagen att ansluta sig till reservationen 11 sådana som yrkandena där preciseras. Jag tror att jag har talat i 25 minuter som jag hade för avsikt trots att det stod 30 på listan. Men det var en sak som herr Wennerfors sade som gjorde mig kolossalt förbryllad, och jag ber honom därför försöka förklara det. Det var det han sade om lagrådet som hade fått eller haft 14 dagar till förfogande för att behandla det här. Var det att betrakta som en kritik mot lagrådet, att det har slarvat med behandligen, att det har bara tagit 14 dagar på sig, eller vad var det herr Wennerfors menar? Det var inte exakt det antalet dagar, men det må vara hur det vill med det. Det vore emellertid intressant att få veta av herr Wennerfors, om han är kritisk mot lagrådets sätt att sköta sitt värv. Med det anförda vill jag, herr talman, yrka bifall till civilutskottets hemställan i dess betänkanden nr 26 och 27.

Herr talman! När vi från moderata samlingspartiet beskyller socialdemokraterna för att socialisera får vi tillrättavisningar. Man säger: ”Det här är inte alls frågan om socialisering utan det här är ju en rent praktisk fråga, som vi håller på med. Ni har alldeles missuppfattat det här.” Man glömmer plötsligt vad som står i partiprogrammet. Herr Bergman gör även detta nu. Han talar vidare om att vi försöker nedkalla socialiseringsspöken och liknande. Men, herr Bergman, vi uppfattar verkligen det här som ett ytterligare steg i socialistisk riktning, och vi uppfattar detta vara ett rätt stort steg. Att sedan herr Werner i Tyresö anser att det är ett litet steg förstår jag fuller väl. Han skulle vilja ta utomordentligt mycket längre och mera genomgripande kliv. Men, herr Bergman, taktiken är ju gammal. Herr Bergman minns lika väl som jag hur Per Edvin Sköld som handelsminister 1938 sade att ”så genomförs socialismen stegvis utan att man tänker därpå”. I en tidskriftsartikel 1942 skrev Georg Branting: ”Låt oss genomföra socialisering på en omväg utan att alls röra vid äganderättens yttre skal.” Och Gunnar Sträng sade 1969, när han undervisade de sina i Katrineholm: ”Av gammalt har jag den uppfattningen att man skall socialisera när det är nödvändigt att göra det, men man skall inte prata om det på gator och torg.” Det är väl detsamma som herr Bergman nu försöker. Man skall inte prata för högt. Det är bara en fråga om det praktiska. När herr Bergman talar om den mark som markägaren förfogar över säger herr Bergman, att denne kan göra vad han vill med den. Ja, det är ju det som ligger i själva markägandeprincipen. Men om vi utvecklar resonemanget och ser på den markägare som vill hjälpa till med bebyggelsen i kommunen, finner vi att han plötsligt får veta att nu skall kommunen expropriera marken. Han säger: ”Ja, mer jag tänker ju bygga exakt efter era intentioner och era planer.” Då svarar kommunen: ”Det bryr vi oss inte om; vi skall ur principiell synpunkt ha den här marken.” Detta, herr Bergman, är inte bara en markpolitisk fråga, utan det är även en näringspolitisk fråga. Ni går in och ändrar konkurrensförhållanden. Det är utomordentligt allvarligt, och det skapar osäkerhet för dem som vill hjälpa till att bygga ut i samhället.

Herr talman! Jag förmodar att det skall bli en sakbehandling av frågan efter statsrådens inträde i debatten. Till herr Bergman vill jag nu bara säga följande. Hans försvar för att tomträtt skall vara en självständig expropriationsgrundval är att det skulle innebära ett visst reklamvärde att det stod där. Tomträtten skulle alltså omnämnas därför att den är ett mycket bra instrument. Det tycker jag också att den är. Men, herr Bergman, reklam är farlig, farlig — den kan kanske snart nog komma att beskattas.
Herr talman! Jag delar herr Tobés värdering av debatten när han förmodar att det skall bli en saklig behandling av frågan när statsråden kommer upp. Det tror jag också! Vi har ju, herr Wennerfors, diskuterat socialism några gånger i utskottet, och vi har väl flera sådana debatter att vänta. Däremot är det svårt att i ett replikskifte klara ut vad herr Wennerfors och jag menar med socialism — det är lite olika saker. Vad jag talade om var det propagandaspråk som högern för ut om att det är något slags förskräcklig socialism som vi skulle genomföra — tillsammans med centerpartiet och folkpartiet — eftersom de i stort sett delar våra värderingar när det gäller det som herr Wennerfors kallar marksocialism. Jag undrar vad det nu är för slags socialism. Jag vill sedan notera att jag inte fick något svar från herr Wennerfors beträffande lagrådet. Vi skall klara ut detta, herr Wennerfors. Jag tycker att det är anmärkningsvärt om en anklagelse skall stå kvar mot lagrådet för att det har slarvat ifrån sig ett viktigt arbete. Det är en institution som vi skall uppskatta. Till herr Werner vill jag säga att vad jag anförde var en målangivelse, men det duger inte som handlingsprogram. Handlingsprogrammet återkommer vi till, när vi har en konkret budgetbehandling.
Herr talman! Jag skall nu svara på frågan beträffande lagrådet. Det är ingen speciellt stor fråga, herr Bergman. Jag hade alltså fått den nämnda uppgiften. Jag beklagar om den var felaktig. I stället skulle jag vilja be herr Bergman svara på den fråga som jag ställde tidigare, nämligen beträffande handläggningen. Handläggningen från herr Lidboms sida får väl statsrådet själv svara för, men när det gäller handläggningen i utskottet hade man kunnat tänka sig en mycket mera demokratisk handläggning, dvs. att ärendet gått på remiss. Vad säger herr Bergman om det? Vidare talade herr Bergman i sitt anförande om att vi på detta sätt skulle uppvisa ett mindre intresse för miljön. Vi anser att med den gällande lagstiftningen kan möjligheterna tillvaratagas att göra de insatser för miljövården som krävs av oss. Slutligen har jag helt klart för mig, herr Werner, att när kommunisterna får ännu större inflytande, om de nu får det, på regeringen eller kanske t.o.m. kommer in i regeringen, är det meningen att hela landet skall exproprieras.
Herr talman! En ”demokratisk handläggning”, säger herr Wennerfors. Jag är väldigt förvånad. Vad är det som har brustit i fråga om demokrati vid detta ärendes behandling jämfört med alla andra ärendens behandling i riksdagen, i varje fall så länge jag har varit med, och det är länge det? Jag har inte varit med om att man har remitterat en proposition på det sätt som moderata samlingspartiet här har krävt. Det är väl det som skulle ha varit anmärkningsvärt och inte det sätt som vi har behandlat ärendet på. Jag skall inte säga ett enda ord mer om lagrådet, eftersom herr Wennerfors har sagt att han kanhända byggde sina uppgifter på felaktiga upplysningar.

Herr talman! Jag tror att vi alla med glädje konstaterar det utomordentligt starka intresse som miljöfrågorna under senare år har blivit föremål för. Det beror naturligtvis på att människor i allmänhet har börjat inse att den mark vi trampar på, den luft vi andas och det vatten vi behöver till så många livsviktiga ting inte är oförstörbara rikedomar som vi kan handskas med hur som helst. Hur vi hushållar med mark och vatten blir av avgörande betydelse för i vilken miljö vi och våra efterkommande skall leva. Även om vi bor i ett relativt glest befolkat land, har vi fått erfara att konkurrensen om mark och vatten i vissa delar av landet är och kommer att bli ännu mer besvärande. Detta är i första hand förhållandet vid våra kuster, där främst näringslivets och fritidsfolkets förespråkare allt oftare konkurrerar om samma områden. Det har, såvitt jag förstår, under de allra senaste åren rått en stor enighet här i riksdagen om att vi behöver en fysisk riksplanering, en rikshushållning med våra markoch vattentillgångar. När regeringen år 1966 uttalade sig för nödvändigheten av en sådan hushållning, mottogs detta visserligen med blandade känslor på många håll. Man såg en fysisk riksplanering blott och bart som ett uttryck för en lust hos dem som företrädde statsmakterna att centraldirigera samhällsplaneringen mera. Bara för några år sedan uttalade framstående borgerliga politiker sin bestörtning inför tanken på en sådan form av planering. Under den senaste tiden har kritiken från samma håll oftast riktat sig mot att vi inte redan har en sådan planering i funktion. Ett starkt växande intresse för miljöfrågorna har sålunda väckt insikten om nödvändigheten av att vi får denna bättre översiktsplanering och att samhället skaffar sig bättre instrument för att leda utvecklingen när det gäller hushållningen med mark och vatten. Förberedelsearbetet för den fysiska riksplaneringen har under senare år pågått i civildepartementet. Vi står nu inför möjligheten att nästa vecka i en diger promemoria redovisa resutatet av detta förberedelsearbete. Till grund för arbetet ligger en omfattande inventering av de långsiktiga anspråken på mark och vatten från naturvårdens, näringslivets, rekreationsoch fritidslivets intressen och av de resurser som svarar mot de här anspråken. Med utgångspunkt från inventeringsmaterialet görs ett försök att tala om var olika intressen kolliderar eller kan väntas kollidera på längre sikt. I promemorian kommer att anges också vissa riktlinjer för hur de kartlagda konflikterna kan lösas. Huvuduppgiften för den fysiska riksplaneringen blir att mot varandra väga skilda anspråk, riktade mot naturresurser av riksintresse, för att söka främja en sådan hushållning med naturresurserna att vi får en utveckling i enlighet med de allmänna mål vi vill ställa upp för samhällsplaneringen. Målsättningen bör enligt regeringens mening vara att vi skall söka skapa förutsättningar såväl för en gynnsam ekonomisk utveckling som för en god livsmiljö under så likvärdiga betingelser som möjligt för alla människor. Jag har åtskilliga gånger understrukit att den produkt som kommer ut av det här förberedelsearbetet inte är en färdig plan utan ett underlag för en allmän debatt före de definitiva beslutens fattande. Vi har fortlöpande redovisat det material vi fått fram genom behovsoch resursinventeringarna för att underlätta och stimulera den allmänna debatten. Självfallet bygger uppläggningen av förberedelsearbetet på regeringens värderingar när det gäller målsättningen för samhällsutvecklingen. Men jag vill än en gång understryka att till de avvägningar som görs i promemorian och de förslag som nu kommer att läggas fram står regeringen obunden. Promemorian skall bli föremål för en omfattande remissbehandling och, som vi också hoppas, en bred allmän debatt. Först på hösten 1972 skall de slutgiltiga förslagen till formerna för en fysisk riksplanering underställas riksdagen. Denna planering måste självfallet vara rullande. Man måste i utgångsläget tänka på att bevara handlingsfriheten så långt möjligt för en utveckling som vi i dag inte kan förutse men också för kommande generationers rätt att göra sina värderingar och sina avvägningar. Detta förutsätter i sin tur att vi försöker trygga ordentliga markreserver för olika användningsområden i framtiden. Givetvis kommer man i promemorian också in på frågan om medel för att säkerställa den fysiska riksplaneringens intentioner — med andra ord hur vi skall kunna föra den aktiva miljöpolitik som allt fler människor vill ha och vilka instrument samhället behöver för att leda utvecklingen i den riktning medborgarna uttalar sig för. Instrumenten måste huvudsakligen bestå i en väl avpassad lagstiftning och i en ändamålsenlig organisation av de samhällsorgan som har att befatta sig med frågor om dispositionen av markoch vattenresurser. Vad är det då för möjligheter samhället behöver för att säkerställa den fysiska riksplaneringens intentioner? En sammanfattning kan göras i tre punkter. Det behövs möjligheter att reservera mark för det rörliga friluftslivet och naturvårdens behov. Det behövs möjligheter att få till stånd en — främst med hänsyn till de behoven — lämplig lokalisering av fritidsbebyggelsen. Det behövs möjligheter att reservera mark för att styra lokaliseringen av industrier av betydelse ur riksplaneringssynpunkt och som kan ha en miljöförstörande effekt på omgivningen. Självfallet står samhället i dag inte helt utan sådana möjligheter. I vissa avseenden är emellertid lagstiftningen i dag bristfällig och organisationen mindre ändamålsenlig med hänsyn just till de intressen som den fysiska riksplaneringen skall tillgodose. Det är främst tre punkter man kan peka på som brister. Vi har inte ett tillräckligt smidigt och effektivt samspel i planeringsprocessen mellan centrala, regionala och lokala organ. Samhällets befogenheter att bestämma över lokaliseringen av glesare bebyggelse är i och för sig begränsade. Beslut om lokalisering av industri som är av betydelse för markhushållningen kan inte alltid träffas på ett tillräckligt tidigt stadium och på grundval av en tillräckligt allsidig bedömning. Lagstiftningsarbetet i anslutning till den fysiska riksplaneringen får bedrivas i tre etapper. Den första etappen omfattar de åtgärder som bör träda i kraft när riksplanepromemorian presenteras. Den andra etappen omfattar de åtgärder som bör kunna träda i kraft samtidigt med riksdagsbeslutet hösten 1972. Den tredje etappen representeras av de definitiva lösningar på planlagstiftningens område som bör bli ett resultat av bygglagutredningens arbete. Liksom all annan fysisk planering kan den fysiska riksplaneringen utlösa risker för markspekulationer. Redan det material som presenteras i december kan komma att skapa förväntningar om att vissa områden i landet skall kunna få en mera lukrativ användning i framtiden med motsvarande markvärdestegringar som följd. Ändringarna i expropriationslagstiftningen bör vara ägnade att motverka sådana oförtjänta markvärdestegringar. Jag skall inte gå närmare in på expropriationslagstiftningen, eftersom synpunkterna för och mot det förslag som riksdagen har att ta ställning till i det sammanhanget kommer att närmare belysas av statsrådet Lidbom. Men riksplanematerialet kan utlösa också en annan typ av spekulation. Den fysiska riksplaneringen kan sägas innebära signaler om att vissa hänsyn måste tas vid markanvändningen. Skall vi kunna garantera sådana hänsyn måste samhället ha möjligheter att hävda dem. Det är inte troligt att markägarna själva alltid kommer att ta dessa hänsyn. Snarare måste man väl räkna med att signaler om sådana hänsyn kan utlösa en motsatt aktivitet från markägarnas sida. Erfarenheterna visar att möjligheterna för den enskilde att tjäna pengar på att exploatera mark ofta får ta över hänsynen till miljön, om inte samhället har medel att hävda miljöintressena. Samhällets viktigaste instrument att bestämma om var och i vilken tidsordning bebyggelse får komma till stånd är det kommunala planmonopolet. Det ger samhället möjlighet att freda områden från bebyggelse och där bebyggelse bör komma till stånd åstadkomma en lämplig lokalisering av bebyggelsen och en lämplig exploateringsgrad. Det ger också samhället möjligheter att verka eller sörja för att anordningar för gemensamt behov kommer till stånd. Det kan gälla grönområden, lekplatser, parkeringseller båtplatser, vattenoch avloppsanläggningar. Det här följer av byggnadslagens bestämmelser om detaljplanläggning. Detaljplankravet omfattar emellertid bara s.k. tätbebyggelse. När det gäller annan bebyggelse, glesbebyggelse, är samhällets möjligheter att i god tid sörja för en ändamålsenlig utveckling med nuvarande definition av tätbebyggelsebegreppet begränsade. Det har i sin tur redan nu och sedan länge på många håll lett till en planlös utveckling av bebyggelsen, som inneburit slöseri med mark och naturvärden och lett till problem på grund av att behovet av anordningar för gemensamma ändamål inte blivit tillgodosett i tid. Genom den justering av tätbebyggelsedefinitionen som föreslås i propositionen får nu samhället stöd för möjligheterna att föra en aktiv miljöpolitik inom områden där efterfrågan på mark är i stigande. Tillsammans med en utvidgad byggnadslovsplikt och en möjlighet att meddela provisoriska strandskyddsförordnanden bör den här reformen också skapa förutsättningar att motverka en från miljösynpunkt olämplig bebyggelseutveckling inom områden, som i riksplanematerialet pekas ut som särskilt värdefulla från det rörliga friluftslivets och naturvårdens synpunkter och som fördenskull bör skyddas mot olämplig bebyggelse. Den förstärkta expropriationslagstiftningen ger möjligheter att förhindra att kapitalstarka intressen kan försäkra sig om de mest åtråvärda markområdena för att göra spekulationsvinster som dyrt skulle få betalas av samhällets övriga medborgare. Hela det lagstiftningspaket som vi diskuterar i dag är det skyddsnät som regeringen ansett vara absolut nödvändigt att lägga ut om man vill motverka att riksplanematerialet, när det publiceras, blir en orienteringskarta för markspekulanter. Men det är också avsett att freda från bebyggelse sådana områden som bör vara tillgängliga för alla människor som behöver en bit natur att ströva i eller tillgång till en badstrand. De inventeringar som har gjorts inom ramen för förberedelsearbetet för en fysisk riksplanering har visat att för friluftsliv och rekreation värdefull mark har börjat bli en knapphetsvara i vissa delar av vårt land. Det får inte vara så att samhället i brist på befogenheter mer eller mindre passivt ser på hur de bästa naturområdena tas i anspråk för bebyggelse av några få människor. Samhället måste få effektiva möjligheter att ta ansvaret för en hushållning med dessa värdefulla områden så att alla kan få sina intressen tillgodosedda. Visserligen kan det väl sägas att både Andersson och Pettersson, om de bara har att se till sina egna intressen, vet var de bäst skall placera sin fritidsstuga. Men när de goda lägena börjar tryta då måste vi ta hänsyn till varandra. Då måste vi hjälpas åt att planera så att det blir utrymme för både fritidsbebyggelse, semesterbyar för dem som inte önskar eller har råd med en egen stuga, campingplatser och ett rörligt friluftsliv. Andersson och Pettersson bör inte ensamma få lägga beslag på mark som skulle kunna bli till glädje för många fler människor som annars tvingas tränga ihop sig på en sämre bit av stranden eller får det bäst belägna strövområdet avskuret av Anderssons och Petterssons fritidsstugetomter. Motiven för en fysisk riksplanering vilar på denna grundsyn om samhällets ansvar för allas rätt till en god miljö. Denna principiella syn på samhällets ansvar ligger också till grund för bygglagutredningens direktiv i arbetet på en ny planlagstiftning. Herr Tobé tyckte det var litet synd att utskottets majoritet hade mästrat civilministern i den meningen att man redan nu hade velat uttala en principiell ståndpunkt beträffande behovet av en planläggning i framtiden. Jag upplever det uppriktigt sagt icke som att man mästrar mig, eftersom den ståndpunkt som jag har intagit i den här frågan framgår redan av de direktiv som bygglagutredningen har att arbeta med. Jag kan ha stor förståelse för att man, när man ställs inför en partiell reform, tycker att det kan vara rimligt att få pröva om den partiella reformen och dess innehåll ligger i linje med vad som i det här sammanhanget kan väntas av den lagstiftning som vi slutgiltigt skall få. Att civilutskottets majoritet redan nu önskar slå fast principen att utnyttjande av mark för glesbebyggelse förutsätter en bedömning från samhällets sida och att det sålunda tillkommer samhället att avgöra var och när glesbebyggelse får ske, hälsar jag för min del med stor tillfredsställelse. Det var ju moderaternas motion som var ett av upphoven till detta ställningstagande, eftersom man ju i den motionen ifrågasatte propositionen med hänvisning till att man inte kunde veta om den här dellagstiftningen låg i linje med den blivande reformen. Det uttalande som har gjorts, och som jag hälsar med tillfredsställelse, är helt i linje med direktiven för bygglagutredningen, och ett sådant uttalande av riksdagen underlättar självklart det fortsatta lagstiftningsarbetet. Herr Tobé kunde inte förstå hur dessa frågor över huvud taget kopplade till den fysiska riksplaneringen. Jag är för min del litet förvånad över det, därför att jag ju vet att herr Tobé är ganska väl införstådd med uppläggningen av arbetet för den fysiska riksplaneringen. Om jag inte minns alldeles fel, herr Tobé, har herr Tobé vid något tillfälle till mig ifrågasatt om det inte fanns risk för att man, när man nu presenterade detta riksplanematerial första gången, skulle kunna få en markspekulation som konsekvens. Jag minns att jag svarade vid det tillfället att vi skall sörja för att vi får sådana instrument redan i samband med presentationen att vi kan motverka sådana risker. Det finns anledning stryka under att den befogenhet, som samhället behöver ha enligt den lagstiftning som nu civilutskottet begärt beträffande glesbebyggelsen, inte skall användas för att hindra att fortsatt glesbebyggelseutveckling kan komma till stånd. Som civilutskottet sagt är glesbebyggelse för stora delar av landet en lämplig bebyggelseform. Vad det gäller är i stället att få till stånd en utveckling även av sådan bebyggelse att den inte kommer i konflikt med andra väsentliga intressen, intressen som det alltid måste vara samhällets uppgift att värna. Jag syftar då främst på det rörliga friluftslivets och naturvårdens intressen. Det är ju inte fråga om att åstadkomma någon detaljplaneläggning över hela landet för att klara dessa frågor, men det är fråga om att försöka ge en bedömning mot bakgrunden av översiktliga planer för att bättre kunna sörja för att man inte genom en oreglerad glesbebyggelse förstör naturvärden och försvårar planering som man vet att man måste få i fortsättningen. När det gäller dessa viktiga frågor står riksdagen inför möjligheten att ta ställning till två huvudlinjer. Striden står mellan å ena sidan socialdemokratins uppfattning att mark och vatten är gemensamma tillgångar som även ägarna — vi kommer utan tvekan även i fortsättningen att ha ett privat ägande av mark och vatten — skall bruka under hänsyn till alla medborgares bästa. För socialdemokratin är det vidare självklart att inte kapitalstarka intressen eller några få enskilda skall få möjligheter att göra sig stora vinster på de många medborgarnas bekostnad genom att kunna förvärva välbelägen mark och utan andra insatser än att sälja marken vid lämpligt tillfälle göra sig en förmögenhet. Den inställningen står mot moderata samlingspartiets inställning, som omsatt i praktiken ger följande konsekvenser: fri konkurrens om mark, de bästa bitarna och den bästa miljön åt människor som har råd att betala, fritt fram för kapitalstarka intressen att genom markspekulation göra sig vinster på de många medborgarnas bekostnad. Jag tvekar inte att påstå att de åtgärder, som regeringen har föreslagit och kommer att föreslå när det gäller dessa frågor, lägger grunden för den hushållning med mark och vatten som är en av våra angelägnaste samhällsplaneringsfrågor just nu, kanske den fråga som kommer att få den mest avgörande betydelsen för hur vårt land skall komma att se ut i framtiden.

Detta har markerats hårt i våra debatter av företrädare för alla de tre borgerliga partierna, således även för moderata samlingspartiet. Jag har faktiskt glatt mig åt detta, eftersom jag räknat med att deras heta engagemang i dessa frågor skulle underlätta en bred samling i riksdagen kring åtgärder som krävs för att en fysisk riksplanering skall bli meningsfull och som är nödvändiga för att samhället skall kunna ta det ansvar man så hårt markerar att samhället har för vår miljö. Nu står vi inför möjligheten att gå från ord till handling. Då säger moderata samlingspartiet nej. Samhället skall hållas tillbaka i dessa frågor. Jag har självfallet — det vill jag gärna säga — räknat med att centerpartiet och folkpartiet, som så många gånger rest så utomordentligt starka krav på samhället i sin miljöpolitiska aktivitet, skulle komma att stödja regeringens förslag. Jag utgår ifrån att man inom folkpartiet och centerpartiet, även om man intagit en avvaktande hållning till initiativen från utskottets socialdemokrater med avseende på det fortsatta arbetet med bygglagstiftningen, i princip delar den socialdemokratiska inställningen. Det har i varje fall framgått av inläggen i denna debatt. Jag utgår ifrån att varken centerpartisterna i civilutskottet med herr Grebäck i spetsen eller folkpartisterna med herr Tobé i spetsen har någon annan uppfattning än socialdemokraterna om de principer för det fortsatta arbetet på planlagstiftningen som utskottets socialdemokrater vill att riksdagen redan nu skall lägga fast. Ty det är väl inte så att man håller på att backa ut från de ambitioner man redovisat i sina miljöpolitiska program? De krav man hitintills ställt på en aktiv miljöpolitik nödvändiggör den lagstiftning socialdemokraterna i utskottet begär. Jag måste säga att jag också hade räknat med att man såväl från folkpartiet som från centerpartiet skulle vara beredd att försöka hålla markspekulanterna stången. Mot bakgrunden av den reservation som avlevererats i expropriationsfrågan känner jag emellertid nu ett visst tvivel på detta. Jag är förvånad över att man inte förstår de risker som offentliggörandet av riksplanepromemorian kan innebära för markspekulation, om vi inte genomför dessa åtgärder. Det är väl inte så att folkpartiet på nytt är på väg att försätta sig i sin gamla situation, dvs. att vankelmodet tar överhanden när det verkligen gäller? Det är väl inte heller så att centerpartiet också i denna fråga är angeläget om att inte avlägsna sig alltför långt från de nya bundsförvanterna i moderata samlingspartiet? Man börjar, som kanske herr Fälldin kan förstå, vara litet misstänksam på den punkten.

Jag bara frågar, herr Fälldin, och jag förmodar att vi kan få ett svar när herr Fälldin senare uppträder i debatten.

Herr talman! Jag vill ta upp till bemötande vad statsrådet Lundkvist har sagt som ansvarig för civildepartementet och propositionen 118. De utflykter han gjort in på expropriationsområdet tänker jag inte uppehålla mig så mycket vid. Den oro som statsrådet Lundkvist har uttryckt för att centerpartiet av någon anledning skulle gå ifrån sin målsättning när det gäller miljöpolitik och markpolitik är helt obefogad. Vår inställning till dessa frågor framgår ju ganska klart av vårt ställningstagande i civilutskottet, där vi närmast har stött statsrådet Lundkvists egen uppfattning. Jag vet inte om det är för att ge statsrådet råg i ryggen som de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har begärt, att riksdagen skall göra ett uttalande om att planläggning skall gälla för all mark som skall bebyggas — således också för glesbebyggelsemarken. Vi reservanter har dock funnit detta onödigt, ty därom kan man ju läsa i direktiven till bygglagutredningen, och det tycker vi är fullt tillräckligt i det här fallet. Vi räknar med att bygglagutredningen skall följa direktiven och så småningom prestera ett förslag och att det därför inte behövs någon pekpinne från riksdagens sida. I det här fallet har statsrådet fått vårt stöd och borde kunna vara belåten med det. Herr Lundkvist behöver knappast något besked från vår partiledare, var han står i dessa frågor. Jag tror att jag har tillräckliga fullmakter att betyga, att då det gäller miljöpolitiken så kommer vi att stå för den inställning, vi i så många sammanhang har deklarerat. Men en sak kommer vi antagligen att få diskutera i framtiden. Statsrådet sade att samhället måste styra utvecklingen, och jag har fullt klart för mig att det yttersta ansvaret för utvecklingen när det gäller miljöpolitik och markpolitik måste samhället ha. Men sedan uppstår frågan, på vilken nivå besluten skall fattas. Skall man centralisera och byråkratisera beslutsprocessen, eller skall man flytta ut den på det kommunala planet? I den frågan kommer centerpartiet och socialdemokraterna kanske inte att ha samma uppfattning. Hur det blir därmed får vi se, när promemorian om riksplaneringen, bygglagutredningens betänkande osv. föreligger. Men vi kommer att hålla fast vid vår decentraliseringslinje.
Herr talman! Statsrådet Lundkvist motiverar, som vi tidigare har hört, brådskan med den riksplaneskiss som skall presenteras nästa vecka med att han är orolig för markspekulation. Jag vill upprepa att jag anser detta vara överdrivet. Dels är det ju här fråga om en anspråksplan, dels anser jag att den gällande lagstiftningen lägger hinder i vägen för eventuell markspekulation. Jag nämnde tidigare och kan nämna det igen att för industrilokalisering krävs det i dag detaljplanering. Miljöskyddslagen har också regler för den miljöstörande industrin, och i naturvårdslagen finns det både tvångsregler och ersättningsregler. Så herr Lundkvists oro är betydligt överdriven. Vårt intresse och vårt engagemang för miljöfrågorna tillgodoses väl så bra med den lagstiftning som finns, och jag vill återigen påminna om att om det på vissa punkter behövs ytterligare möjligheter, så är det ju de två sittande utredningarna som skall ge oss besked därom.
Herr talman! Statsrådet Lundkvist tog upp frågan om hur jag kunde säga som jag sade beträffande nödvändigheten av att nu fatta principbeslut om att all glesbebyggelse i princip skall undergå planmässig behandling. Det är ju på det sättet att det som utskottsmajoriteten föreslagit inte har någonting att göra med vad statsrådet Lundkvist säger, utan vi stöder vad statsrådet Lundkvist efter, som jag hoppas, moget övervägande beslutat lägga fram proposition om. Vad utskottsmajoriteten kommer med är en beställning i det som statsrådet kallar för andra etappen, alltså angående det som skall hända i höst. Vi vet ingenting om innehållet i det paket som skall presenteras i nästa vecka. Härom dagen sade man att det var 400 sidor, nu skall det vara 500 sidor, och senare kommer väl även förslag till lagstiftning. Det blir ett paket som innehåller en mängd olika saker eller i varje fall flera olika saker. Skall då ett utskott som inte har en aning om vad som kommer att finnas där göra en beställning på en enda liten punkt som inte har med nuläget att skaffa. När planskissen läggs fram i nästa vecka, då har vi statsrådets förslag att utgå i från, och det har vi stött. Det samtal vi hade om dessa saker ändrar ingenting i fråga om min inställning till detta. Förslaget gör alltså den nytta som jag hoppas det skall göra och som statsrådet också hoppas på. Statsrådet nämnde något om det kommunala planmonopolet. Jag tycker att det är underligt att åberopa det. Man har alltså rätt att planera tätbebyggelse, man har rätt att bedöma om det rör sig om tätbebyggelse eller inte, men när det gäller glesbebyggelse, ja då skall Kungl. Maj:t besluta enligt förslaget i 87 §. Jag tycker att det är att gå åt fel håll. Dessutom skulle jag vilja råda civilministern: använd inte alltför ofta och inte den 16 december heller, när förslaget skall presenteras, uttrycket att riksplaneringen skall vara ”rullande”. ”Rullande planering” ger inget som helst anseende åt planeringen. Det är ett uttryck som man inom fackmannakretsar har slutat att använda. Man omprövar sin plan allt efter som nya omständigheter kommer till. Man skall inte gå till riksplaneringsgruppen eller vad den nu skall heta och fråga: Hur långt har ni rullat i dag? Kan vi komma igen i morgon och fråga hur långt ni har rullat? Vad har ni för ståndpunkt i dag? Ståndpunkterna kan inte växla från timme till timme, utan de måste slås fast vid vissa tillfällen. Det kan kallas för rullande, men använd inte det uttrycket, det är mitt råd. Slutligen vill jag säga att det inte bör råda någon tveksamhet beträffande folkpartiets engagemang i miljöpolitiken.
Herr talman! Jag är självfallet tacksam om herr Tobé som fackman sörjer för att de tekniska begrepp som jag använder är så klara att också fackmännen förstår vad jag menar. Men jag utgår ifrån att ingen fackman tror att avsikten är att denna typ av planering skall rulla från timme till timme. Jag kan försäkra herr Tobé att det kommer att framgå av promemorian hur materialet på denna punkt skall hanteras. Jag konstaterar med stort intresse att herr Grebäck säger — och det fäster jag stort värde vid — att man räknar med att det lagförslag som skall komma via bygglagutredningen skall följa de direktiv som bygglagutredningen fått. Jag har fattat det så att herr Tobé är av samma uppfattning. Då konstaterar jag — och jag har på den punkten förtroende för mittenpartiernas representanter i civilutskottet — att de för sin del i dag i och för sig är klara med denna principiella ståndpunkt och att det bara är moderaterna som inte visste hur de vill ha det. Härigenom blev det alltså klarlagt att detta delförslag ligger i linje med den planlagstiftning som uppenbarligen också centerpartiet och folkpartiet vill ha. Detta är utomordentligt värdefullt att kunna fastställa i dag. Då frågar herr Grebäck varför jag är misstänksam mot centerns partiledare och vill höra detta också från honom.

Herr talman! Jag har också läst bygglagutredningens direktiv, och jag står helt bakom dem. Vad jag vände mig mot var att herr statsrådet sade att majoriteten i utskottet hjälper till att förhindra den markspekulation som skulle kunna bli följden av att en plan läggs fram nästa vecka. Utskottets uttalande gör varken till eller från; det är statsrådets proposition, som vi reservanter har ställt oss bakom, som gör att vi i någon mån kan förhindra sådan spekulation. Om vi nu skall tala om rullande planer vill jag säga att vad man verkligen vill ha är handlingsberedskap när avgörandena skall träffas. Det är dit vi skall komma. Det är bättre att också kalla det för handlingsberedskap än att hålla på att rulla och rulla.
Herr talman! Statsrådet Lundkvist skall inte dra för stora växlar på mitt uttalande. Det är inte samma sak att ta ställning till direktiv som till en proposition eller ett utredningsresultat. Jag vill se vilka förslag från utredningen som direktiven leder till. Så småningom hoppas jag att de blir remissbehandlade — det är inte alltid det händer — och att de därefter återkommer i form av proposition till civilutskottet. Om jag då skulle råka sitta med i utskottet, får jag då också tillfälle att vara med och granska förslagen och se hur man tänker sig utnyttja marken. Det kan ju vara fråga om ett helt system av regler som skall tillämpas beroende på de lokala förutsättningarna på olika håll i landet. I princip är jag anhängare av att samhället måste kontrollera hur vi skall använda våra naturresurser, men jag vill först se förslagen innan jag utlovar vilken ställning jag kommer att inta.
Herr talman! Statsrådet Lundkvist säger att vi i moderata samlingspartiet inte vet hur vi vill ha det. Jag förstår inte hur statsrådet kan påstå något sådant. Det framgår klart av handlingarna att vi gått på avslagslinjen. Vi tycker att det är väsentligt att vänta på vad de sittande utredningarna kan föreslå. Dessutom anser vi att den gällande lagstiftningen är fullt tillräcklig. Det gör nu inte socialdemokraterna, utan de kör friskt över den ena utredningen efter den andra. I detta sammanhang kan jag påminna om att man har kört över en parlamentarisk utredning, nämligen naturvårdskommittén. Det måste ju vara besvärligt för den utredningen att få veta vad den skall fortsätta med. Man har helt enkelt tagit från utredningen de intressanta och inte minst de kontroversiella frågor som den hade att pröva. Herr Lundkvist försöker den ena gången efter den andra att binda upp mina vänner i folkpartiet och centerpartiet. Jag noterar att herr Grebäck sade ifrån att statsrådet Lundkvist inte kan dra för stora växlar på hans uttalande.
Herr talman! Om jag har uttryckt mig på det sättet att jag sagt att moderaterna inte vet hur de vill ha det är det naturligtvis fel, det medger jag gärna. Visst framgår det mycket klart av reservationerna vad moderaterna vill. De vill inte ha någon utveckling i den riktning som det föreföll mig att vi var överens med centerpartiet och folkpartiet om. Nu blev jag litet fundersam, när herr Grebäck — sedan han i sitt första inlägg hade sagt att man väntar sig en lagstiftning enligt de direktiv som bygglagutredningen har fått — plötsligt ville vara betydligt försiktigare. Det ger mig goda skäl att med stort intresse avvakta vad herr Fälldin kan ha att säga på den punkten. Sprider sig vankelmodet så långt som till den stabile utskottsordföranden herr Grebäck är det trots allt kanske fara å färde. Så fackman herr Tobé än är lyckades han blanda ihop de två lagstiftningsåtgärderna. Han sade att det inte blir någon förstärkning av möjligheterna att förhindra markspekulation genom att man uttalar sig för den här principen för bygglagstiftningen, som utskottets socialdemokratiska ledamöter har gjort. Säkerligen är både de och jag medvetna om att just för dagen sker ingenting i det sammanhanget, eftersom det är en beställning för framtiden.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till den proposition som jag själv har signerat, men även den öppnar ganska vida markoch miljöpolitiska perspektiv. Propositionen om ändringar i expropriationslagstiftningen handlar om äganderättens gränser, men den handlar också om vem som skall bestämma över utformningen av boendeoch fritidsmiljö. Skall besluten fattas öppet och i demokratisk ordning av kommunernas förtroendemän, eller skall planeringen ske i hemlighet och efter kompromisser med byggnadsföretag och andra större markägare? Den handlar vidare om vem som skall få tillgodogöra sig de värden som skapas när samhällen byggs ut och lnär den allmänna servicen förbättras genom statliga och kommunala investeringar. Skall dessa värden, dessa förmögenhetsökningar, komma skattebetalarna och samhället till godo, eller skall de gottskrivas dem som i exploateringsoch spekulationssyfte köper den mark som behövs för kommunernas utveckling? På flera punkter måste innehållet i en ny expropriationslagstiftning bli beroende av de svar vi vill ge på dessa och andra liknande frågor. De svar som regeringen och utskottsmajoriteten ger går ut på att expropriationsmöjligheterna nu måste vidgas och att reglerna om ersättning till markägare vid expropriation måste ändras för att kommunerna skall kunna fullgöra sina uppgifter i samhällsplaneringen på ett riktigt sätt och för att vi så småningom skall komma till rätta med markspekulationen. Låt mig sticka in ett par ord här för att genast klara ut ett missförstånd! Den som under de senaste månaderna har följt den delvis ganska hetsiga debatten i tidningar och på möten av olika slag om regeringens expropriationsförslag kan ha fått det intrycket att det här förslaget huvudsakligen har betydelse för villaägarna och deras trygghet. Han kan ha fått det intrycket att här står hela borgerligheten samlad till försvar mot illasinnade socialister, som är ute på krigsstigen och skall ta ifrån villaägarna deras fastigheter och deras hopsparade slantar. Det är en sällsynt grov förvanskning av förslagets innebörd, det är ett sällsynt osnyggt försök att blanda bort korten — med moderaterna och vissa industrikretsar som upphovsmän. Det är inte de färdigbyggda villaområdena som är intressanta för en kommun som planerar för sin utveckling. Det är inte villaägarnas mark det är fråga om i det här sammanhanget. Det finns en och annan ägare av en villa, ett radhus eller en sommarstuga som säljer sin fastighet och tjänar en hygglig slant på affären — men det är honom väl unt. Det är inget samhällsproblem, det är inte det vi kallar markspekulation. Därför att vi ser saken på det här sättet innebär propositionen också att man i framtiden skall visa precis samma återhållsamhet som hittills när det gäller att expropriera villafastigheter. Därför innebär propositionen att om man någon gång måste expropriera en villafastighet, så skall villaägaren komma i åtnjutande av en absolut hundraprocentig ekonomisk garanti. Han skall i den situationen vara garanterad att alltid få så mycket pengar att han kan skaffa sig en annan likvärdig bostadsfastighet. Läget här i riksdagen efter utskottsbehandlingen är — om jag har läst betänkandet rätt — att alla partier utom moderaterna i sak godtar regeringens lagförslag såvitt det rör just villaägarna. Det gäller både utvidgningen av expropriationsmöjligheterna och ersättningsreglerna. Det skulle vara tacknämligt om mittenpartierna ville hjälpa till och bekräfta detta i debatten i dag, så att svenska folket får klart för sig att allt det här talet om den nya expropriationslagstiftningen som ett hot mot villaägarna är en helt sanningslös skrämselpropaganda som inga andra i riksdagen än moderaterna vill ha att göra med. Jag utgår från att mittenpartierna kommer att lämna ett klarläggande på den här punkten. Om man prompt skulle vilja peka ut några ägarkategorier som mer än andra kommer att beröras av expropriationsförslaget, finns det två som man kan nämna. För det första är det de företag och enskilda som köper och säljer mark i spekulationssyfte och för att tjäna grova pengar, för det andra de byggnadsföretag som lägger sig till med stora reserver av råmark. Att komma till rätta med de olika problem som dessa ägarkategorier skapar när de uppträder på marknaden är en central fråga för den här debatten. Efter den här parentesen skall jag återvända till utgångspunkten. Men först ett par ord om bakgrunden till de av regeringen föreslagna ändringarna i expropriationslagstiftningen. Kommunerna har sedan länge huvudansvaret för planering och samhällsbyggande på det lokala planet. Enligt byggnadslagen är det kommunerna som bestämmer vilken mark som skall planläggas för tätbebyggelse och när det skall ske. De befogenheterna ger kommunerna ett inflytande över markanvändningen. Men detta inflytande är inte tillräckligt för att kommunerna skall få full kontroll över att byggande verkligen kommer till stånd i rätt tid och på rätt plats och att samhällsinvesteringarna blir utnyttjade på bästa sätt. För det fordras att kommunerna också äger mark. Enligt de riktlinjer — eller det program — för markpolitiken som riksdagen fastställde år 1967 bör kommunerna skaffa sig så stora markreserver att de får ett dominerande inflytande över de marktillgångar som behövs för samhällsutbyggandet under överskådlig tid. Kommunala markreserver har också i det sammanhanget anvisats som ett medel att bromsa markprisutvecklingen. I dag är läget det att somliga kommuner har skaffat sig en god markberedskap. Men på andra håll är det sämre ställt. Som helhetsomdöme skulle jag vilja säga att de avgörande framgångarna för en aktiv markpolitik ännu ter sig avlägsna. Kommunerna har under senare år investerat sammanlagt ungefär 1 miljard kronor om året i markförvärv — ibland har det varit litet lägre siffror, ibland litet högre. Men dessa pengar har inte räckt. Markspekulationen och uppskörtningen av markpriserna har fortsatt. Markvärdestegringen gör att det blir allt svårare för kommunerna att köpa lämplig mark och få den kontroll de måste ha över nya boendeoch fritidsmiljöer. Utvecklingen skapar en ond cirkel som vi ännu inte har lyckats bryta. Det är inte svårt, om man tänker över sammanhangen, att finna orsakerna till att mark har blivit en attraktiv handelsvara. Sambandet med byggnadsoch expropriationslagstiftningen är påtagligt. Varför? Markägande ger möjlighet att tillgodogöra sig värdeökning som beror på att tätorten rycker närmare eller på att kommunikationer och annan samhällelig service förbättras. Man kan alltså tjäna stora pengar på mark genom att köpa och sälja. Men detta är ändå inte det väsentliga. Det väsentliga är att markägande också är en väg till inflytande. Den som äger mark har byggnadsrätt — rätt att bygga utan konkurrens från utomstående. Om man, som byggnadsföretagen, har till yrke att bygga är det ingen liten fördel. Den som äger mark kan också påverka kommunens planering: hur tätt husen skall ligga, vilka hustyper som skall väljas, vilken mark som skall reserveras för lekplatser, grönområden osv. De stora markägarnas — framför allt byggnadsföretagens — önskemål går ofta ut på en hårdare exploatering eller dyrare hustyper än kommunen skulle vilja ha. Det är inte så konstigt; det är i själva verket ganska naturligt, eftersom vinstintressen och företagsekonomiska synpunkter rimligen måste dominera i deras bedömning av planfrågor; ingen invändning mot det. Men det är kommunerna och inte byggnadsföretagen som har ett förstahandsansvar för bostadsoch miljöpolitiken på det lokala planet. I vissa fall kan för all del redan enligt gällande lagstiftning kommunen bryta ett motstånd från en markägare genom att tillgripa expropriation. Men expropriationsmöjligheterna är i dag begränsade, och med nuvarande regler är expropriationen tidskrävande och en mycket dyrbar affär. De stora byggnadsföretagen har naturligtvis inrättat sig efter den lagstiftning vi har, dvs. efter de möjligheter som expropriationslagstiftningen och annan marklagstiftning och planlagstiftning erbjuder. Genom att i god tid köpa strategiskt viktiga välbelägna markbitar på olika håll i landet säkerställer de sin produktion och sina sysselsättningsoch avsättningsmöjligheter. De har råd att betala höga markpriser. För dem har byggmonopolet på egen mark och utsikterna att kunna få påverka innehållet i kommunernas planer ett särskilt högt värde. Det är inte heller svårt att få bekräftelse på att det förhåller sig så här, om man ser litet till hur verkligheten ter sig, gör sig mödan att inhämta litet rapporter från fältet. Jag skall bara ta ett par tre exempel ur högen på vad rådande lagstiftning kan leda till. Ett exempel hämtar jag från Jönköping. Där var för en tid sedan ett område som heter Strömsberg väldigt omstritt. Kommunen ville förvärva det; det var byggnadsföretag som ägde området. Kommunen fick förvärva en bit till sist, men det blev en dyr uppgörelse. Kommunen fick inte bara betala för marken utan dessutom godta en klausul som gav byggnadsföretaget garanti för att det under tio år framåt skulle få bygga 25 procent av kommunens nyproduktion av bostäder. Vi kan vandra till Karlstad och se vad som hände där med en för övrigt ännu mycket aktuell affär. Det gäller ett skogsområde utanför staden som kommunen vill reservera för friluftsliv. Markägaren — ett byggnadsföretag med mark på många håll i landet för resten — har andra tankar och vill exploatera marken för villabebyggelse. Byggnadsföretaget är naturligtvis inte överdrivet roat av kommunens planer på ett strövområde och tar inte stor hänsyn till dem. I själva verket har byggnadsföretaget låtit kalhugga stora delar av det natursköna område som skulle bli Karlstads strövområde. Kommunen hade inga möjligheter att ingripa, eftersom den avverkning av skog som man genomfört i och för sig låg inom skogsvårdsstyrelsens föreskrifter och någon annan lagstiftning som gav kraft åt kommunens önskemål inte fanns. Vi kan rycka ytterligare närmare i geografin — flytta nästan ända hit till Stockholm och ta Nacka. Det är ett känt fall där kommunen för fyra år sedan förklarade sig vilja förvärva ett stort markområde för att bygga ett nytt centrum. Det gick kommunen i förhandlingar om med markägaren. Kommunen lade ett bud — 8 miljoner kronor — och det budet byggde kommunen på de markpriser som var aktuella vid den tidpunkten när det gällde andra frivilliga affärer. Men det fanns flera som ville köpa marken av markägaren. Ett byggkonsortium bestående av två stora byggnadsföretag bjöd över och betalade inte 8 utan 23 miljoner för marken. Det var 1967. Konsortiets önskemål om exploatering sedan man väl blivit markägare gick ut på att man skulle göra en ganska hård exploatering. Det var exproprieringsönskemål som kan sägas gå stick i stäv mot kommunens bostadsoch miljöpolitiska ambitioner. Den konflikten är alltjämt olöst. Nackaborna får vänta på sitt nya centrum. Det anförda är inte några med stor möda framdragna exempel. Jag är övertygad om att en hel mängd exempel kan lämnas av åtskilliga kommunala bostadspolitiker i denna kammare. Och Nackaexemplet, som kanske är det mest slående, är inte unikt. I de expanderande regionerna i landet kan man hitta en oändlig mängd fall där byggnadsföretag plötsligt har betalat tre, fyra eller fem — ja, ibland tio gånger mer för ett markområde än som motsvarat de hittills tillämpade kvadratmeterpriserna på orten. Förväntningar om att mark skall komma att användas för tätbebyggelse brukar slå igenom mycket snabbt och kraftigt på priserna. Däremot är man väl ute på litet mera osäker mark, om man skall försöka uppskatta den ekonomiska betydelsen av markvärdestegringen totalt och samhällsekonomiskt. Sådana uppskattningar måste av flera skäl bli osäkra. Värdet av de upplysningar man kan få begränsas också av att prisutvecklingen varierar mycket kraftigt inte bara mellan olika orter och regioner utan ofta också inom en och samma ort. Men så mycket kan jag väl ändå säga som att bara ett enda års markvärdestegring måste betyda miljardbelopp i förmögenhetsökning hos markägarna som kollektiv. Det är ingen siffra som jag nämner för att frammana indignation; den är bara ett mått på vad som hela tiden håller på att ske här i samhället. Och betydelsen av att vi tar itu med problemet kan man dock utläsa av en sådan studie i förändringarna. Den redogörelse som jag här lämnat för förhållandena på markpolitikens område ger vissa anvisningar om var bristerna ligger i vår nuvarande expropriationslagstiftning och vilka reformbehoven är. Låt mig sammanfatta dem. För det första måste kommunerna kunna bygga upp en långsiktig markberedskap. Det betyder att de måste kunna köpa — och då naturligtvis också expropriera — mark för tätbebyggelse åtskilliga år innan en exploatering ännu är aktuell. Expropriation kan i dag inte användas på ett tillräckligt tidigt stadium. För det andra måste kommunerna kunna bryta en markägares byggmonopol. Om kommunen inte litar på markägarens förmåga eller goda vilja när det gäller att bygga bra och till rimliga priser, så måste kommunen ha möjlighet att komma åt marken så att byggandet kan lämnas ut på entreprenad efter anbudskonkurrens. Med nuvarande regler är det inte möjligt att expropriera mark bara för att man vill få till stånd en konkurrens i byggledet. För det tredje måste kommunen, när kommunens och markägarens åsikter går isär om exploatering och planinnehåll — och det inträffar gubevars ofta — ha det avgörande ordet. Med nuvarande expropriationsregler är det ofta markägaren som har övertaget. För det fjärde måste kommunerna kunna planera öppet, och planeringsfrågorna måste kunna avgöras i demokratisk ordning efter offentlig debatt. Det är i dag ofta svårt att föra en öppen debatt på ett tidigt stadium, eftersom upplysningar om innehållet i framtida planer brukar kunna sätta fart på markspekulationen. Expropriationslagen borde här kunna vara till nytta, men det är den inte för närvarande. Lagens ersättningsregler är så konstruerade att även spekulationseller förväntningsvärden ersättes, inte i princip men i praktiken. Det var kanske inte avsikten när lagen kom till, men ändå har den indirekt kommit att bli ett skydd för markspekulanten. För det femte slutligen begränsar markspekulation och markvärdestegring kommunernas möjligheter att bedriva en aktiv markpolitik. Det blir dyrare att köpa marken, och man får mindre mark för pengarna. Och om den mark man köper blir för dyr, så drabbar det också kommunen och dess invånare — invånarna i deras olika egenskaper av skattebetalare, bostadskonsumenter osv. Även i dessa hänseenden är det brister i expropriationslagens ersättningsregler som ger sig till känna. Det är alltså dessa brister och reformbehov, sammanfattade i fem punkter, som det handlar om, och det är på dessa punkter som ändringarna i expropriationslagstiftningen nu sätts in. Nyheterna i propositionen gäller i första hand mark som skall användas för tätbebyggelse. Det är nya regler om expropriation som utgår ifrån att kommun skall ha ovillkorligt företräde till mark som behövs för kommunens framtida utveckling, det är nya regler om ersättning som utgår ifrån att spekulationsvärden som kan uppkomma i framtiden inte skall ersättas, Jag tror inte att jag här behöver i detalj redogöra för de olika delförslagen i propositionen. I de allra flesta stycken ansluter propositionen nära till expropriationsutredningens förslag. Men reglerna om expropriationsersättning i tätbebyggelse har fått en delvis annan konstruktion än den utredningen förordat. Det är väl i hög grad om detta som debatten kommer att handla, antar jag. Den teknik som valts vid utformandet av ersättningsreglerna i propositionen för att eliminera spekulationsvärden innebär att man skall utgå från fastighetens marknadsvärde den 1 juli 1971. Den värdeökning som uppkommit efter den 1 juli 1971 skall ersättas bara i den mån ägaren kan visa att värdeökningen beror på annat än förväntningar om ändring i markens tillåtna användningssätt. I en eller annan form kommer kompensation att utgå för penningvärdeförsämringen efter den 1 juli 1971, men i princip innebär reglerna en omvänd bevisbörda och en på allmänna erfarenheter byggd presumtion till kommunens förmån. Det finns säkert ingen anledning att tro att de nya expropriationsreglerna kommer att leda till någon dramatisk ökning av antalet expropriationsfall. Expropriation är en undantagsföreteelse och kommer med all säkerhet att förbli det även i framtiden Frivilliga uppgörelser är självfallet den bästa lösningen för båda parter. Men även om det inte blir så många fler expropriationer, så tror jag att reglerna indirekt kan få en betydande effekt genom att de påverkar parternas förhandlingspositioner. Kommunernas ställning stärks — det är avsikten — och om kommunerna verkligen bedriver en aktiv markpolitik bör lagen kunna få den återhållande effekt på markspekulation och prisutveckling som avsetts. Jag har redan nämnt att villaägaren säkerställs genom särskilda regler som garanterar att han, om han råkar ut för en expropriation, får så stor ersättning att han kan skaffa sig en likvärdig bostadsfastighet. Det kan vi därför i ersättningssammanhanget lämna därhän med konstaterandet att denna helt vattentäta undantagsregel existerar i förslaget. Men det kanske finns skäl att belysa effekten av de nya ersättningsreglerna i andra fall än då villafastigheter är inblandade. Jag vill ta ett skolexempel och knyta an till Nackafallet från 1967 som jag nyss var inne på. Kommunen hade där bjudit 8 miljoner för centrummarken, och dessa 8 miljoner motsvarade vad den skulle ha kostat med tillämpning av det kvadratmeterpris som hade betalats vid andra frivilliga försäljningar vid samma tid i Nacka. Men byggkonsortiet gick in och betalade ett i förhållande till rådande marknadspris skyhögt belopp, 23 miljoner kronor. Med nuvarande expropriationsregler hade byggkonsortiet alla utsikter att få minst 23 miljoner kronor i ersättning av kommunen, om det skulle ha blivit tal om en expropriation. Om däremot propositionens regler gällt — låt oss föreställa oss att detta tilldragit sig inte den 1 juli 1967 utan den 1 juli 1971, som då också blivit utgångspunkten för beräkningen av marknadsvärdet — vad hade det kommit att betyda i praktiken? Ja, det hade naturligtvis betytt att markägaren fått 8 miljoner kronor — det motsvarade ju marknadsvärdet. Skulle han få någonting mera måste det bero på någonting annat än förväntningarna om ändrad användning av marken, och det lär väl under de omständigheterna vara svårt att bevisa; det var naturligtvis just därför att byggkonsortiet väntade sig att kunna använda denna mark till centrumbebyggelse som det var villigt att betala så mycket som 23 miljoner kronor. 8 miljoner kronor är vad det i detta skolexempel skulle bli enligt de föreslagna reglerna i stället för 23 miljoner kronor enligt nuvarande regler, detta under förutsättning att de uppgifter är riktiga som jag fått och som går ut på att de 8 miljonerna motsvarar det aktuella markvärdet vid andra liknande försäljningar. Någon tycker kanske att detta är väldigt hårt mot byggkonsortiet. Tänk om konsortiet hade köpt marken för 23 miljoner kronor och kommunen sedan genom en expropriation tagit ifrån konsortiet marken och berövat det 15 miljoner kronor! Jag skall inte lägga mig i debatten, om detta är hårt eller inte. Jag bara konstaterar att om den nya lagstiftningen hade funnits hade nog byggkonsortiet aktat sig för att göra den affären; man köper inte mark för 23 miljoner kronor, om man väntar sig att denna skall bli exproprierad för 8 miljoner kronor. Detta må vara en illustration till hur lagen kan komma att verka. Den får indirekt en dämpande effekt på priserna; det blir farligt att spekulera och att hastigt rusa upp i budgivningen när det inte finns någon fullständig garanti för att man vid en expropriation verkligen får tillbaka vad man slängt ut på en höft. Mig förvånar det inte att den här propositionen blivit föremål för delade meningar. Markfrågor brukar kunna väcka lidelser till liv i den politiska debatten. Skillnader i grundläggande värderingar ger ofta kraftigt utslag när det gäller att väga privata ägarintressen mot samhälleliga intressen. Men det intressanta i dag är att se var skiljelinjen går. Var står partierna och var går den ideologiskt och praktiskt mest betydelsefulla skiljelinjen? Går den mellan moderaterna och de övriga partierna eller går den mellan de borgerliga och socialdemokraterna? Ett svar på den frågan bör kunna bli av stor betydelse för möjligheten att i framtiden åstadkomma en bred samling kring en politik som siktar till en effektiv samhällsplanering och vill värna miljöintressena med kraft. Låt oss då se var moderaterna står. Deras inställning är klar och entydig. De yrkar avslag på propositionen. De vill över huvud taget inte vara med vare sig om att utvidga kommunernas expropriationsmöjligheter eller om att ändra ersättningsreglerna vid expropriation så att spekulationsvinster elimineras eller begränsas. Beträffande markägares byggmonopol har de inte annat att säga än att expropriation inte bör få förekomma mot ”samarbetsvilliga parter”. Om markspekulation och markvärdestegring skrivs följande i moderaternas partimotion: ”Det kan givetvis sägas om propositionen att den syftar till att till samhället återföra den del av en fastighets ökade värde som kan hänföras till av samhället vidtagna åtgärder. Dessa synpunkter är acceptabla i den mån det exakt kan anges hur stor denna samhällets andel i fastighetens ökade värde egentligen är. Att en sådan precisering är i det närmaste ogenomförbar är belagt i offentliga utredningar som sysslat med frågan.” För moderaterna finns alltså inga speciella sociala problem som är värda att beakta eller möjliga att lösa inom ramen för en ny expropriationslagstiftning. Regeringens förslag är för moderaterna en styggelse därför att de anser att det innebär orättvisor och underminerar vad de kallar rättssäkerheten i samhället. Här bör inskjutas en begreppsförklaring. Vad menar moderaterna med rättvisa och rättssäkerhet? Det är begrepp som enligt deras terminologi i marksammanhang är exklusivt tillämpliga på dem som äger mark och hus. Med den terminologin är det klart att man för att nå ett maximum av rättssäkerhet måste ge markägaren ett maximum av frihet att handla utan hänsyn till andra och ett maximum av skydd för hans ekonomiska intressen. Vi kan förstå att moderaterna med den grundfilosofin tycker att det är redan nu illa ställt med rättssäkerheten här i landet på markområdet, och det ger sig självt att de inte kan vara med att ta ytterligare steg ut på det sluttande planet. Det kan jag begripa.

På senare tid har det varit väldigt populärt att säga om moderaterna — i varje fall i DN och i en del andra folkpartitidningar — att de numera har övergivit sitt mörkblå förflutna och blivit riktigt samhällstillvända. Jag vill säga att deras åsikter i markfrågorna är den eftertryckliga dementin av sådana påståenden. Deras agerande denna höst i olika frågor om ändringar i expropriations-, byggnadsoch naturvårdslagstiftningen är uttryck för en konsekvent konservativ ideologi. Ingen människa kan klaga på deras trohet mot traditioner och ideal. Den finns där. Men tyvärr ställer de sig genom denna trohet utanför hela den nutida miljöpolitiska debatten — i varje fall så länge den handlar om mark. Jag kan inte se att det finns någon grund för ett resonemang med moderaterna om den viktiga del av miljöpolitiken som markfrågorna utgör. Det är beklagligt. Men det är bara att konstatera att det är så. Det intrycket befästes också i hög grad, när jag nyss lyssnade till moderaternas företrädare i utskottet, herr Wennerfors, med de hysteriska överdrifter och övertoner han använde sig av i debatten. I jämförelse med vad moderaterna har presterat är mittenpartiernas motioner och reservationer i långa stycken en tilltalande läsning. De grundläggande värderingarna och målsättningarna är här precis desamma som i propositionen. Mittenpartierna vill främja en aktiv kommunal markpolitik. De förstår att kommunerna måste ha mycket mark och ett dominerande inflytande över den mark som behövs för samhällsutbyggandet. De vill komma till rätta med avigsidorna av markägarens byggmonopol, även om jag tycker att herr Tobé svävade litet på målet på den punkten. Mittenpartierna vill uppenbart bekämpa markspekulation och markvärdestegring. De delar i princip regeringens uppfattning att ändringar i expropriationslagstifningen är nödvändiga för att de markpolitiska ambitionerna skall kunna förverkligas. Ja, allt detta är utmärkt. Men när det sedan har gällt att ta ställning till de konkreta förslagen i propositionen, då har ivern att lösa problemen och förverkliga de egna intentionerna inte varit uppseendeväckande stor. Efter åtskillig tvekan och vacklan hit och dit har mittenpartierna stannat för att i huvudsak godta de utvidgade expropriationsmöjligheterna för kommuner men har förkastat de föreslagna ersättningsreglerna. I första hand vill mittenpartierna emellertid uppskjuta hela frågan om ändringar i expropriationslagstiftningen till nästa års riksdag. Jag måste säga att det är ganska svårt för en utomstående att ha någon bestämd mening om vad det i grunden är som gör att mittenpartierna känner sig så kluvna och tveksamma, när markpolitiken nu skall omsättas i lag. Flertalet av de argument som de för fram rör inte själva saken utan handläggningen av frågan. Argumenten är knappast övertygande. Det sägs att propositionen har kommit till i stor hast och under tidsnöd. Det är inte riktigt. Expropriationsutredningen avlämnade sitt betänkande i ämnet i november 1969, och arbetet med propositionen avslutades först i somras. Ett år, remisstiden frånräknad, har man lagt ned på denna proposition. Jag vet inte med vilka mått ni vill mäta i andra sammanhang, men jag utgår ifrån att man inte alltid skall mäta med det måttet att vi bör arbeta med våra större propositioner i betydligt mer än ett år. Det sägs också att propositionen har sådant samband med fortsatta reformer på expropriationslagstiftningens område, att regeringen borde ha väntat och tagit alla ändringar i ett sammanhang. Men arbetet har hittills bedrivits i reformetapper — det här är den tredje etappen för övrigt — och de lagändringar det nu är fråga om är helt fristående i den meningen att de nya regler vi föreslår mycket väl kan tillämpas oberoende av om det blir någon ytterligare fjärde etapp. På den punkten föreligger tydligen dessutom ett rent missförstånd, i vart fall hos folkpartiet, såvitt jag kan se av trycket. De nya ersättningsreglerna är inte, som folkpartiet tycks tro, ett provisorium som är avsett att tillämpas enbart under något enstaka år. Jag kan trösta folkpartisterna med att vi verkligen inte har tänkt komma tillbaka nästa år och begära några materiellt nya regler som skall lösa ersättningsproblemen. Det sägs att de nya ersättningsreglerna är en kanslihusprodukt, som inte varit föremål för remissbehandling. Det må så vara, men hur ofta inträffar det inte att förslag i ett betänkande görs om i departementet med ledning av vad som framkommit under remissbehandlingen? För övrigt saknar kanslihuset inte helt egna utredningsresurser och möjligheter att anlita expertis. Mittenpartierna är också bekymrade för rättssäkerheten, i varje fall när det gäller de här ersättningsfrågorna, precis som moderaterna. Men till skillnad från moderaterna är de inte bekymrade från samma ensidiga och öppet reaktionära utgångspunkt. Rättssäkerheten har enligt mittenpartierna en annan och mera samhällstillvänd innebörd, såvitt jag kan förstå. Vad man är bekymrad över är att lagtexten inte är tillräckligt tydlig, att motiven inte är fullständiga, att reglernas konstruktion är sådan att tillämpningen kan bli slumpartad och ge överraskande resultat osv. I det sammanhanget åberopas då lagrådet, och man säger att lagrådet hade många kritiska synpunkter. Lagrådet, som är sammansatt av ledamöter av högsta domstolen och regeringsrätten, brukar onekligen uppfattas som en instans med speciell uppgift att bevaka rättssäkerhetsaspekterna i nya lagar. Det anmärkningsvärda är emellertid att mittenpartierna — för att inte tala om moderaterna — är betydligt mer oroade för rättssäkerheten än vad lagrådet är. Lagrådet har ingalunda avstyrkt de nya ersättningsreglerna. Det enda lagrådet har avstyrkt är de bestämmelser som ger villaägarna särskilda garantier. Lagrådet anser att dessa bestämmelser förmodligen är obehövliga — på den punkten skulle jag tro att alla partier här i riksdagen har en annan mening. Men det finns plats för en fråga här till mittenpartierna: Varför är ni så ängsliga? Hur kommer det sig att ni inte litar på lagrådets slutsatser när det gäller möjligheterna att tillämpa lagen rättvist och vettigt — det lagråd som ni själva vill skjuta framför er? Jag hoppas att ni inte ger samma svar på den frågan som herr Wennerfors gjorde i sitt anförande nyss, när han refererade till att lagrådet bara fått 12 dagar på sig för att behandla denna viktiga och svåra och stora sak, och framställde detta som någonting alldeles oanständigt. Det är en egendomlig tanke. Tror herrarna att vi skulle ha behandlat lagrådet som några skolpojkar som får en läxa och sagt: ”På 12 dagar skall ni vara färdiga”? Tror herrarna att dessa ledamöter av högsta domstolen och regeringsrätten är som skolpojkar, som tar emot sådana besked från oss? Om de hade ansett att de inte skulle kunna klara uppgiften på 14 dagar — och om vi hade krävt att de skulle göra det på 14 dagar — hade svaret naturligtvis blivit att de på sådana villkor inte kunde avge något utlåtande. De gör emellertid inte så att de skriver ett slarvigt eller ogenomtänkt utlåtande och sedan skyller på att regeringen givit dem för kort tid. Dessutom är detta fel, herr Wennerfors; det är alldeles uppåt väggarna! Lagrådet tog inte 12 dagar på sig utan arbetade med frågan en månad. För mig hade lagrådet gärna fått hålla på i två månader — eller tre eller fyra månader. Vi framlade proposition i den här saken i somras, och vad spelar det ur regeringens synpunkt för roll om vi har framlagt propositionen i juli, augusti, september eller oktober? Riksdagen kunde ju ändå inte behandla frågan förrän nu i höst, i stort sett vid den tidpunkt när vi nu behandlar den. Jag vet inte varifrån ni har gripit det där luftargumentet, men det var värt att säga några ord om saken, eftersom detta är något av ett indicium på vart argumentnöden driver somliga kritiker. Jag vill uttryckligen säga att jag inte beskyller mittenpartierna för det här sista, utan det sade jag i polemik mot herr Wennerfors, men mittenpartierna förde ändå fram tiden för lagrådets behandling som ett av skälen. Ni har alltså alla de här invändningarna mot handläggningen. Det intryck jag får av en sådan argumentation som mittenpartierna för fram är att det är fråga om en reformvilja med förhinder. Tyvärr befästs det intrycket när man läser ett förslag som de själva lagt fram i ersättningsfrågan. Detta förslag rymmer två element. Det första är att ersättningen för en exproprierad fastighet skall beräknas med utgångspunkt från fastighetens marknadsvärde sådant detta var när kommunen ansökte om expropriation. För det andra skall markägaren ha rätt att få ersättningsfrågan prövad inom ett år från expropriationstillståndet. Tvärtemot vad mittenpartierna påstår löser man med en sådan konstruktion inte problemet med att förebygga spekulationsvinster. Varför gör man inte det? Jo, det enda man skulle kunna kapa vore spekulationsvinsterna under det år eller litet mera som går från ansökan om expropriation till dess att ersättningen fastställs. Men när uppkommer förväntningsvärdena! Börjar de först när kommunen ansöker om expropriation? Nej, det är inte detta som är intressant. Förväntningsvärdena på marken uppkommer successivt under en mycket lång tid, under hela den långa tid bl.a. som åtgår för planering och förhandlingar med olika markägare. Det brukar vara en mångårig upptrappningsprocess med åtskilliga plötsliga språng uppåt i priserna. När det blir dags för expropriation då är värdet redan högt upptrissat. Därför kan jag inte se att mittenpartiernas förslag till ersättningsregler skulle kunna få någon mera betydelsefull återhållande inverkan på markprisutvecklingen. Jag ställde nyss frågan: Var går skiljelinjen mellan partierna när det blir fråga om att förstärka kommunernas ställning i samhällsplaneringen och bekämpa markspekulation och markvärdestegringar? Är det mellan moderaterna och övriga partier? Är det mellan de borgerliga och socialdemokraterna? Här måste jag väl erkänna ett nederlag hittills. Jag kan inte med bästa vilja i världen hitta ett svar på frågan. En genomgång av motioner och reservationer i det här ärendet ger inget säkert besked. Mittenpartiernas hållning är fortfarande en ovisshetsfaktor. Det är tydligt att det finns en åsiktsgemenskap mellan dem och oss i princip, men mittenpartierna är ohågade att dra de nödvändiga praktiska slutsatserna av sina egna åsikter. I själva verket har jag varit rätt snäll i min skildring av mittenpartiernas agerande och deras kritik av oss. Tvehågsenheten är mycket mera i ögonfallande än vad som framgått av min redogörelse för sakläget. Förslaget om ändringar i expropriationslagstiftningen offentliggjordes redan i våras i samband med remissen till lagrådet. Vad hände sedan. Det kom ingen reaktion alls från mittenpartierna. En djup och långvarig tystnad lägrade sig över deras partikanslier. Detta är dock en rätt intressant fråga. Det dröjde ända till sista motionsdagen i slutet av oktober innan det avhördes någonting alls om var folkpartiet och centerpartiet stod i expropriationsfrågan. Vad fick vi då för besked? Jo, det besked som kom gick ut på att mittenpartierna helst inte vill ta ställning till frågan nu utan föredrar att uppskjuta den. Nåja, låt oss inte fortsätta att polemisera kring det här temat. För min del skulle jag vilja avsluta denna presentation av expropriationsfrågan med en vädjan till mittenpartierna. Det är ändå mycket som vi har gemensamt, framför allt i själva de grundläggande åsikterna. Markfrågorna kommer att vara centrala under hela 1970-talet. Ni vet lika väl som vi att de har en strategisk betydelse i all samhällsplanering. Ni vet lika väl som vi att de är avgörande för både statens och kommunernas möjligheter att verka för en utveckling av bebyggelseoch fritidsmiljöer som motsvarar människornas behov och önskemål. Vi kan inte skjuta problemen ifrån oss. Vi måste lösa dem. Om ni nu av någon anledning som jag inte känner till och som jag inte rotar i upplever situationen som problemfylld och svår, försök ändå att ta er ur det dilemmat, försök att bestämma er för att låta miljöintressena gå före eventuella partitaktiska överväganden. Visa nu något av samma trohet mot deklarerade värderingar och uppfattningar som moderaterna gör på sin kant.

Herr talman! Det måste vara ont om argumenten när statsrådet Lidbom uppehåller sig så mycket vid frågan om lagrådet. Herr Lidbom hörde kanske inte att jag erkände att jag möjligen hade fått fel uppgift. Jag hade nämligen först fått den här uppgiften om 14 dagar, varpå jag slog upp sidan 246 i propositionen 122 och tittade på tidpunkterna där. Av dessa kan man väl inte tro annat än att det rörde sig om ungefär 14 dagar, men detta är väl ingenting att bråka så förskräckligt om. Det är rätt intressant att statsrådet tar till så stora ord när han säger att villaägarna skall få hundraprocentig garanti. Kan verkligen statsrådet utlova den garantin åt villaägare som bor i en trakt där hela området är föremål för ändrad bebyggelse? Jag tror att det är litet tveksamt. Visst kan man möjligen känna sig lugnad när man på sidan 159 i propositionen läser statsrådets uttalande att kommunerna själva skall ålägga sig en viss återhållsamhet. Han säger bl.a.: ”Jag tänker härvid på att en kommun, om det kan ske utan större olägenheter för planering och samhällsbyggnad, i görligaste mån undviker att ta i anspråk mark som är bebyggd med egnahemsfastigheter.” Men observera, ärade kammarledamöter, att detta är ett uttalande av statsrådet. Det är ett råd, ingen lag, och kommunerna behöver inte följa det. Statsrådet kommer sedan in på frågan om de oskäliga markvinsterna och spekulationerna. Jag vill bara upprepa att jag tycker att debatten är väldigt överdriven. Vi införde ju markvinstbeskattningen för några år sedan, och den innebar ju ett hinder. Har det då inte förekommit guldkantade markaffärer? Jo, det är möjligt, men det är ändå i ganska ringa omfattning. Jag tänker emellertid inte ställa upp som någon advokat för den typen av markaffärer. Vidare måste man tydligen åter påminna om att råmarkskostnaden trots allt är en obetydlig del av de samlade byggnadskostnaderna. Det är fråga om några procent, och för hyreskostnaden betyder råmarkspriset mindre än en procent. Kommunen måste kunna bryta en markägares byggmonopol, säger statsrådet. Men snälla herr statsråd, redan år 1949 infördes en ändring i expropriationslagen som innebar en större möjlighet för kommunerna att agera. Vidare anser jag det vara allvarligt att detta inte bara är en markpolitisk fråga utan väl så mycket en näringspolitisk. De nya reglerna förändrar konkurrensförhållandena t.ex. för små industriföretag, stora industriföretag och inte minst inom handeln. Härigenom skapas oro och osäkerhet.
Herr talman! Statsrådet Lidbom säger: Varför är ni så ängsliga i mittenpartierna? Underförstått säger han alltså: Jag är ju inte ängslig, departementet är inte ängsligt, lita på oss, vi tänker för er. Men nu är det så att vi vill tänka litet själva också! Statsrådet Lidbom säger att den gamla expropriationslagen till sina konsekvenser var tidskrävande och dyrbar. Givetvis var den det, och det är bl.a. därför vi i centerpartiet erkänner att expropriationslagstiftningen behöver ses över. Men vad var det som gjorde den tidskrävande? Jo, dels var det värderingsreglerna, dels givetvis förfarandereglerna. Är det någon som tror att förslaget till presumtionsregler som enligt 111 a § kommer att påskynda sakföringen i domstolarna? Den är så invecklad och krånglig att sådana regler tvärtom kommer att verka ytterligare fördröjande. Vad vi i expropriationsutredningen tillmätte utomordentligt stor betydelse för att få fram ett snabbare rättegångsförfarande var just förfarandereglernas konstruktion. Det har kommit ett förslag om detta som jag läst igenom. Det har inte remissbehandlats. Vi har inte heller haft tid i utskottet att närmare titta på detta. Det finns ett sammanhang mellan värderingsprinciperna och förfarandereglerna här som det hade varit önskvärt att på samma gång kunna ta ställning till. Det är inte fråga om att försena ett beslut någon längre tid när vi begär att dessa frågor skulle tas upp i samband med det nya förslaget om expropriationslagstiftningen som ni har sagt skall komma 1972. Det är vad jag förstår ingen ko på isen. Jag tror att man övervärderar expropriationslagstiftningens möjligheter att dämma upp en ökad efterfrågan på mark inför den fysiska riksplaneringen. Jag tror inte att den risken föreligger, varför det heller inte finns någon anledning att forcera denna fråga i den utsträckning som ni har gjort. Vi har fått en störtsjö av frågor, men vi har en så begränsad tid i replikerna att vi inte hinner ta upp dem alla. Jag kanske får återkomma till några av de frågor som statsrådet har ställt.
Herr talman! Statsrådet Lidbom gjorde en sammanfattning i ett antal punkter, och jag skall försöka att hastigt kommentera dem. För det första skall kommunerna ha en långsiktig markberedskap. Givetvis. Expropriation kan inte nu användas på ett tillräckligt tidigt stadium. Med det förslag som vi har understött är vi inne på 20 år och mer än 20 år, och det har också våra representanter i utredningen varit. För det andra kan kommunen inte lita på markägarnas förmåga eller vilja. Det kan bli fråga om att man kan bygga på entreprenad utan anbudskonkurrens. Men det är inte det som står i propositionen, utan det står att över huvud taget skall kommunens vilja ha företräde. Sådana problem vill jag också bemästra. Det står i vår motion. För det tredje måste kommunen ha det avgörande ordet när kommunens och markägarens åsikter går isär om expropriationens planinnehåll. Ja, givetvis. Här föreligger en felaktig beskrivning av vad som sker. Kommunerna har planmonopol. Jag har varit med i ofantligt många sammanhang där man har diskuterat med markägarna. De måste ge sig helt enkelt. Det blir kommunen som bestämmer hur planerna skall vara. Dessa fastställs av länsstyrelsen och eventuellt av Kungl. Maj:t. Detta är alltså självklart. Däremot finns det vissa kommuner, där man valhänt hanterar dessa frågor. Men jag har både på kommunskolan och i andra sammanhang undervisat kommunalmännen om dessa frågor, och kunskapen är nu ganska spridd över kommunerna. Kommunförbundets jurister har särskilda formulär för hur man skall förfara i sådana här sammanhang. För det fjärde skall planeringen ske öppet. Ja, alldeles uppenbart. Nu har man stora möjligheter att planera öppet, och jag tror inte detta ärende inverkar så mycket på den frågan. För det femte begränsar markspekulation och markvärdestegring kommunernas möjligheter att bedriva en aktiv markpolitik. Ja, det är riktigt, men vi vill inte ha sådana slumpartade regler som här. Statsrådet frågade varför vi är rädda för dem. Vi tror inte att man 20 år efteråt kan ha en klar bedömning av värderingen. Vidare talades det om att vi i folkpartiet och i mittenpartierna har vacklat hit och dit. Det är väl ingenting mot den vacklan hit och dit som förekommit i justitiedepartementet. Det är en offentlig hemlighet att där har man vetat varken ut eller in under ett helt år, men i sista stund har man bestämt sig för denna lösning — såvitt jag förstår i strid mot partivännerna i utredningen. Det har alltså tagit ett år inte av noggrant övervägande utan ett år av vacklan hit och dit. Slutligen skulle jag vilja fråga: Har inte statsrådet Lidbom reda på att det finns möjligheter att kontrollera de priser på mark som den statliga byggnadslångivningen kan godta? Det finns i varje fall ett korrektiv där som inte är omnämnt i detta sammanhang.

Fru talman! Låt mig börja med herr Wennerfors och moderaterna. Frågan om villaägarna var det första som herr Wennerfors tog upp när han kom tillbaka i talarstolen. Låt mig säga att det väl ändå nu bör framgå, herr Wennerfors, att ni kan känna er trygga inför det hot som enligt er buskagitation svävar över huvudet på alla villaägare. Vi har en lagtext beträffande expropriationsmöjligheterna som samtliga partier i riksdagen utom moderaterna ställer sig bakom. Denna lagtext kompletteras av uttalanden som visserligen har något olika nyanser men samma sakliga innebörd. Jag har sagt att kommunerna bör visa samma återhållsamhet som hittills när det gäller att ta i anspråk villafastigheter i samband med expropriation. Man har såvitt jag förstår inom centerpartiet och folkpartiet ingen invändning mot detta men har gjort ett eget uttalande igen på samma tema. Om den reservation som jag här syftar på skulle innebära ett ytterligare understrykande av den ståndpunkt som regeringen har intagit i propositionen, är det ju bra. Det är alltså nu fastslaget att det bara är moderaterna som står bakom greuelpropagandan om att villaägarna skulle vara hotade. Vidare gjorde herr Wennerfors ett uttalande, som något mera berörde realiteterna. Han nalkades t.o.m. problemet med markvärdestegring och markspekulation. Låt oss inte glömma bort, sade herr Wennerfors, att råmarkskostnaderna betyder rätt litet. De utgör bara någon procent av de totala exploateringskostnaderna. Ja, herr Wennerfors, jag vet att ni har hämtat denna upplysning ur någon skrift från Näringslivets byggnadsdelegation. Tyvärr känner jag inte till den utredning som Näringslivets byggnadsdelegation eventuellt har gjort för att komma fram till uppgiften att det gäller 1 eller 2 procent av de totala exploateringskostnaderna. Men utan att titta på undersökningen kan jag påstå att vanligt sunt förnuft säger att den är värdelös. Och varför? Det är naturligtvis en förfärlig skillnad, om man skall bygga en villa eller ett höghus. Markkostnadens relativa andel är rimligen rätt mycket högre, om det är en villa som skall uppföras på tomten än om det är ett stort höghus. Härtill kommer skillnaderna mellan markpriserna i olika delar av landet och skillnader inom en och samma ort. Utan att ha sett den Wennerforsska utredningen vågar jag hävda att det inte går att få fram genomsnittsbesked av något upplysningsvärde om hur stor del av totalkostnaderna som markpriserna utgör. Detta är emellertid av mindre vikt i sammanhanget. Det intressanta är inte hur stor del av den totala produktionskostnaden som råmarkskostnaden utgör, utan det intressanta är vad denna helt onödiga och samhällsskadliga markvärdestegring och markspekulation kostar kommun och skattebetalare. Där rör det sig om andra relationstal. Jag nämnde förut Nacka som ett skolexempel. 8 miljoner borde det ha kostat. 23 miljoner kostade det. Man får betala mångdubbelt för mycket för marken. Det är vad det handlar om. Och att detta är en hämsko på kommunernas möjligheter att köpa mark ligger i sakens natur. Det blir också en belastning för de hyresgäster, egnahemsägare eller skattebetalare som ändå slutligen skall betala dessa 23 miljoner, som är ett uppåt väggarna för högt belopp. Detta om herr Wennerfors för ögonblicket. När jag flyttar uppmärksamheten till herrar Grebäck och Tobé blir jag av naturliga skäl betydligt vänligare i ton och sinne, ty i deras inlägg finns ett underlag för en saklig och konstruktiv debatt. Det finns här ändå en gemenskap som jag är tacksam för. Herrarna har samma inställning som vi på en rad punkter: Kommunerna måste driva en aktiv markpolitik. De måste styra markanvändningen. De måste äga stora råmarksreserver, även om det naturligtvis aldrig blir tal om ett totalt kommunalt ägande. Det är nödvändigt att bekämpa markspekulationen — byggmonopolen har avigsidor som vi måste komma till rätta med. Ni har också den inställningen att expropriationslagen är ett av de instrument som man måste använda. I långa stycken godtar ni ju våra förslag. I stort sett godtar ni expropriationsmöjligheterna. Men ersättningsreglerna när det gäller expropriation för tätbebyggelse, vållar kritik. Herr Grebäck har sagt att förutom det slumpartade i hanteringen så är detta förslag inte bra därför att det inte undanröjer de bekymmer som sammanhänger med expropriation i dag, nämligen att den är alldeles för tidsödande. Det kan så vara, men jag sade att expropriation i dag är för tidsödande och för dyr och därmed såsom markpolitiskt instrument mer eller mindre paralyserat för kommunerna. Detta att det är för dyrbart försöker vi nu göra någonting åt. Genom att man kan expropriera tidigare, blir förfarandet också i någon liten mån mindre tidsödande. Men i övrigt är det i nästa etapp av reformarbetet som vi skall göra något åt den saken. Jag hoppas att herr Grebäck och jag skall ligga varandra lika nära då när vi diskuterar den frågan om något år, som vi tydligen gör i dag i sakfrågorna. Herr Tobé räknade upp alla de punkter där vi är ense. På fyra av de fem punkterna i mitt inledningsanförande är vi i stort sett ense, om jag fattade honom rätt. Det är utmärkt. Jag är utomordentligt tacksam för det och hoppas att vi kan fortsätta att vara överens. På den femte punkten — värderingsreglerna igen — gör herr Tobé invändningar om bristande rättssäkerhet. Men låt mig till herr Tobé ställa den väsentliga frågan: Hur långt sträcker sig viljan att göra någonting? Teknik kan vi diskutera litet senare i debatten, men låt oss först klara ut den politiska viljan. Låt mig knyta an till skolexemplet, ty det är ofta praktiskt att göra det. Om det blir expropriation i Nackafallet, så innebär nuvarande regler att kommunen måste betala 23 miljoner. Enligt det förslag som vi har lagt fram får byggkonsortiet 8 miljoner och har alltså gjort en förbaskat dum affär. Man gör säkert inte så dumma affärer i framtiden. Vad är det herr Tobé vill? Vill han ha regler som leder fram till slutsatsen att man i fortsättningen skall slippa betala sådana spekulationsvärden? Är det en riktig målsättning att reglerna skall verka så att det inte blir mer än 8 miljoner kronor att betala i ett sådant typfall? Eller skall reglerna ha till målsättning att den enskilde markägaren alltid skall vara skyddad, så att han får ut precis vad han skulle kunna få vid en frivillig försäljning? Detta är den politiska fråga som vi har att diskutera i dag. Kan vi enas på den punkten, då tror jag att även herr Tobé och jag så småningom skall kunna ena oss om tekniken. Tack, fru talman!
Fru talman! Vi fick en direkt fråga av statsrådet Lidbom angående mittenpartiernas inställning när det gäller behandlingen av villaägarna. För centerpartiets räkning vill jag gärna intyga att jag inte kan finna att villaägarna på något sätt är sämre behandlade än andra grupper, som kan tänkas bli föremål för expropriation. Det finns andra grupper som är minst lika utsatta. Jag tänker på småföretagare, jordbrukare och andra, som här kommer in i bilden. Det är snarare så att villaägarna genom konstruktionen av 111 a 8 fått ett generellt skydd som de andra grupperna inte får. Jag skulle vilja fråga statsrådet Lidbom om han inte som jurist har känt ett visst obehag att i en lagparagraf skriva in en bestämmelse som endast gäller för en viss grupp i samhället. Hur rimmar detta med jämlikhet och rättssäkerhet över huvud taget? Med detta vill jag inte ha sagt att jag inte har förståelse för att man vill skydda villaägarna. Men jag tycker att man i så fall skulle ha gått efter de allmänna ersättningsgrunderna och prövat de individuella fallen och inte begränsat det bara till villaägarna utan även innefattat småföretagare och jordbrukare — över huvud taget människor som annars skulle riskera att bli orättfärdigt behandlade i dessa sammanhang. Jag kan över huvud taget inte förstå att man skriver in en sådan lagsparagraf. Jag tycker det är helt orimligt. Jag skulle vilja slå vad med statsrådet Lidbom om att 111 a 8 inte kommer att överleva många år sedan den prövats i verkligheten. Så orimlig är den enligt min uppfattning. Elaka tungor säger att ni har hämtat den ur den franska expropriationslagen, där den kallas ”paragraphe guillotine”. Jag vet inte om det förhåller sig på det viset, men det finns jurister som påstår det. Man har alltså prövat paragrafen i Frankrike, och det påstås att man där inte kunnat använda den. Vi kommer nog att få göra samma erfarenhet här. Vi har föreslagit att den skall utgå. Hade ni inte haft så bråttom utan gett er tid att tänka över saken och i stället väntat till nästa år kanske vi hade sluppit den orimlighet som denna paragraf enligt min uppfattning är.
Fru talman! Vad först Nackafallet beträffar tar jag helt avstånd från vad som skett där. Visserligen är det en regel att man skall lagstifta för det vidrigaste fallet, och detta är kanske det vidrigaste fallet eller nästintill, men jag tror att det är farligt att lagstifta för sådana fall, eftersom de är ganska ovanliga. Jag föreställer mig — jag känner inte till det närmare — att man hade klarat det om kommunen hade fört en aktiv markpolitik i god tid. Låt oss säga att den exproprierat området 1950 eller 1951 eller däromkring, när markpriserna inte var så höga och då man visste att området låg inom det influensområde som man behövde. I sitt första anförande sade statsrådet att förfarandereglerna inte har med detta att göra. Då vill jag bara upprepa vad jag sade i mitt första anförande, att i den departementspromemoria som är ute på vift nu — eller remiss kanske det heter — står det att det kan bli aktuellt att jämka de regler varom förslag lagts fram i propositionen. Som exempel nämns regeln om expropriationsändamåls inverkan på fastighetsvärdena. Det förutsätts alltså att man skulle ändra på saker som vi ännu inte beslutat om och som är så viktiga. Det tycker jag inte är riktigt. Partiledare och sådana figurer förekommer ju numera mest i burar av olika slag. I slutet av sitt anförande ville statsrådet föra in mittenpartierna i socialistburen när det gäller de allmänna reglerna om expropriation. Men det gladde mig också att min invit till statsrådet att ansluta sig till reservationen 3 beträffande egnahemsägarna vann anklang, så att statsrådet är på väg in i mittenpartiburen i det avseendet. Detta är väl första och kanske sista gången som jag beklagar att statsrådet inte är riksdagsman och kan rösta på reservationen.
Fru talman! Det är rätt, herr Lidbom, att moderata samlingspartiet inte anser denna lagstiftning tillfredsställande. Jag har själv framfört stor tveksamhet beträffande garantiregeln. Det intressanta är att statsrådet själv i propositionen på s. 187 skriver: ”De nya värderingsreglerna bör alltså kunna få avsevärd praktisk effekt. Jag vill emellertid betona att det är svårt att nu med säkerhet bedöma hur de kommer att verka.” Det råder tydligen litet tveksamhet på det hållet också. Vidare har statsrådet kommit med små rapporter från fältet som skall ge besked om vart konkurrens om mark på nuvarande villkor kan leda. Här har Nackafallet utnyttjats i det ena inlägget efter det andra. Jag vill bara påminna om den lilla skillnaden i kronor per kvadratmeter mellan det köpet och det köp som fyra norrortskommuner gjorde från staten. Jag tänker på köpet av Järvafältet. Dessutom har statsrådet tyvärr kommit med ett rent fel när det gäller Strömsbergsområdet i Jönköping. Socialdemokraterna gjorde där preliminärt upp med markägaren till ett pris som — observera det — oppositionen ansåg vara för högt. Köpet blev inte av. Skånska cement köpte senare området. Efter några år ville staden ha en del av marken. Då sålde Skånska cement mark till staden under den värdering som staden hade gjort. Det var alltså Skånska cement som i detta fall förlorade på affären. Så var det med den rapporten från fältet.
Fru talman! Jag skall bara helt kort beröra ett par synpunkter. Jag försäkrar, herr Grebäck, att hur intresserad jag än är av franska förhållanden i övrigt har jag inte läst den franska expropriationslagstiftningen och känner inte till något om giljotinparagrafen; det är då litet svårt att använda den som förebild. Herr Grebäck vänder sig i sitt inlägg mot den speciella undantagsbestämmelsen för villaägare med ungefär samma argument som lagrådet har anfört, nämligen att det är orimligt att peka ut en viss social kategori och vid expropriation ge den ett skydd som andra inte har. Det kan därför vara intressant att se litet på bakgrunden till denna garanti. Jag kan, som herr Wennerfors säger, inte på förhand med full säkerhet bedöma effekten av den här lagstiftningen. Den beror, som jag har framhållit, på om kommunerna bedriver en aktiv markpolitik eller inte. Om de gör det kommer också — där är jag inte tveksam — de nya värderingsreglerna att få en mycket starkt återhållande effekt på markprisutvecklingen. Men om en eller annan kommun inte hänger med, kan det uppstå spekulationsvärden, förväntningsvärden. Om det i en sådan kommun blir aktuellt med en expropriation är det, som vi ser det, nödvändigt att ge villaägarna ett fullständigt skydd. Därför säger jag till villaägarna att ”om er kommun har slarvat med markpolitiken så att förväntningsvärden har uppkommit, då måste vi kanske betala er vissa förväntningsvärden för att ni skall kunna skaffa en likvärdig villa. I så fall gör vi det. Det gör vi av sociala skäl.” Då säger herr Grebäck: I så fall är det väl rimligt att ge också andra kategorier samma sociala skydd? Han anför som exempel jordbrukare och många andra. Ja, men sakförhållandena är väl inte riktigt likartade. Om en jordbrukare blir utsatt för expropriation av sin mark är det klart att han har anspråk på att få så mycket pengar att han kan köpa sig lika mycket jordbruksmark av likvärdig kvalitet för dem, och det får han också med de regler som är föreslagna. Däremot har han ingen garanti för att han kan köpa sig jordbruksmark i närheten av en tätort, mark som eventuellt också har förväntningsvärde, och det finns verkligen inte heller några sociala skäl för att utfärda sådana garantier. Det är mycket tal om vad markspekulationen och markvärdestegringen egentligen betyder. Låt mig säga — i någon mån som ett bemötande av herr Grebäcks förebråelser att vi har haft för bråttom — att jag ser det här som en rätt brådskande och angelägen fråga därför att vi vet att det ständigt, varje år, sker språngvisa stegringar av markpriserna här och var i landet och att detta vållar svårigheter. Vi vet att det pågår ett slagsmål om markbitarna där väldigt ofta kommunerna kommer till korta. Varje år uppstår nya skadeverkningar till följd av att lagstiftningen är för svag. Därför är det allmänt sett angeläget att skynda på. Jag skulle ha varit betydligt känsligare för en annan kritik — kritik mot att vi inte har varit snabba nog, att detta förslag inte har kunnat pressas fram för länge sedan. Men sedan får det hela en extra tyngd när, som civilministern framhöll, vi nu kommer in i ett ännu intensivare planeringsskede, inte bara i kommuner och regionalt utan också på riksplanet. Vi får ju en fysisk riksplan, som kommer att ge människor vissa anvisningar om vilken mark som är den mest attraktiva. Byggnadsföretag och andra får på statens bekostnad en handbok till sitt förfogande, som kan utlösa en markspekulation som totalt motverkar syftet med riksplanen. Då måste vi ju i tid skaffa oss instrument som gör att vi kan stoppa kapplöpningen efter den mark som blir värdefull. Både av allmänna skäl och av dessa speciella skäl som civilministern har anfört tycker jag att det är viktigt att bli färdig så fort som möjligt. Jag skulle kanske ändå inte ha varit så skeptisk mot herr Grebäck och hans partikamrater, om jag hade trott på föreställningen om 1972 som ett alternativ, men kan det röra sig om det? Tittar man på reservationen 1 a, herr Grebäck, ser man ju att vad Ni efterlyser är en regel av helt annan konstruktion: vi bör undersöka saken från början, utreda den på nytt och remissbehandla på nytt. Det är ingen rimlig anledning att tro att vi på detta sätt — där så många duktiga krafter, bl.a. herr Grebäck själv, har varit ute och sökt efter goda idéer minst sedan 1960, när expropriationsutredningen startade — nu plötsligt, om vi väntar till 1972, skall lyckas ha ett fullödigt förslag på riksdagens bord i stället för propositionen, som herr Grebäck inte gillar. Jag tror inte att denna snillrikhet, som tidigare utredningar och remissinstanser inte har lyckats mobilisera, skall inställa sig som genom ett trollslag på grund av herr Grebäcks och några andras förhoppningar.